Herr talman! Jag instämmer i detta herr Birger

Herr talman! Under en följd av år har det under anslaget Köp av interregional persontrafik på järnväg skett en åtstramning. De senaste två budgetåren har anslaget minskat, och nu skärs det ned ytterligare. Jag hade befarat en ännu större neddragning, men beloppet hamnade på 549 milj.kr. Det finns ett program som SJ har att följa. SJ skall försöka spara pengar genom bl.a. en viss oregelbundenhet i trafiken. Vissa tågpar skall ställas in, och tågen skall passera en del stationer utan att stanna. Detta innebär en minskad kvalitet och ett minskat förtroende för SJ, eftersom man kan upptäcka att vissa tåg inte går som man enligt tidtabellen haft anledning att tro. Dessutom har några bansträckor upphört att trafikeras med persontrafik, vilket också framgår av en del andra motioner. har också sina brister. Det hänger ihop med det sparmål som SJ har ålagts. Vi i vårt parti anser att det finns möjlighet att öka anslaget med ytterligare 100 milj.kr. Jag vill alltså yrka bifall till min meningsyttring när det gäller anslaget Köp av interregional persontrafik på järnväg.

Herr talman! Bengt Hurtig har i en meningsyttring fogad till trafikutskottets betänkande nr 12 förklarat att han vill att anslaget skall ökas med 100 milj.kr. Som företrädare för utskottet avstyrker jag hans förslag. Det finns emellertid en sak i Bengt Hurtigs meningsyttring som man kan se mer positivt på, nämligen den mening som lyder: ''Det bör ankomma på regeringen att ge den statliga upphandlingskommittén nya riktlinjer så att ytterligare tågtrafik kan upphandlas i nära samråd med lokala och regionala intressenter.'' Detta är tankegångar som vi för övrigt i utskottet är positivt inställda till. Herr talman!

Herr talman! Riksdagen skall nu ta ställning till en uppsägning av ILO-konvention nr 96 angående avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer. Man kan säga att det inte är någon helt vanlig företeelse, att ett land säger upp konventioner som man har ställt sig bakom. Av de drygt 5 500 ratifikationer som stater har gjort av olika ILO konventioner under årens lopp är det endast 59 som har sagts upp. I flertalet fall rör det sig om diktaturregimer eller högerregeringar, som utan speciella skäl velat göra sig av med besvärliga internationella åtaganden. Det normala förfarandet är att verka för en ändring, om en medlemsstat av något skäl finner en konvention svår att tillämpa. Sverige har inte vare sig nu eller tidigare begärt hos ILO att den aktuella konventionen skall tas upp för revidering. Än mindre har Sverige verkat för att få stöd för en sådan begäran. Man kan inte få en ändring till stånd om man inte begär det. En uppsägning från Sveriges sida av konventionen kommer att väcka stor internationell uppmärksamhet. Sverige anses av många som ett föregångsland i ILO sammanhang. Det finns också risk för att Sverige härigenom legitimerar andra länder att utan godtagbar anledning säga upp konventioner som man av olika skäl tycker är obekväma. Det finns dessutom en uppenbar risk för att Sverige får svårare att göra sin stämma hörd i ILO sammanhang. Herr talman! Man kan fundera över varför regeringen lägger fram detta förslag om att säga upp konventionen. Jag har verkligen försökt att läsa både propositionen och utskottsmajoritetens skrivning i betänkandet, men jag kan inte påstå att jag har kommit till någon klarhet. Man säger att nuvarande system inte fungerar. Vidare sägs det att arbetsförmedlingsmonopolet har spelat ut sin roll samt att ingenting talar för att arbetsförmedling drivs bäst och mest rationellt enbart i form av ett offentligt monopol. Samtidigt framgår det också att regeringen, vilket även utskottsmajoriteten ställer sig bakom, anser att det är viktigt att Sverige har en heltäckande offentlig förmedling. Enligt mitt förmenande talar man mot sig själv, och det vore ju tacksamt om Elver Jonsson kunde förklara för denna kammare vad man egentligen menar. Finns det något behov av privata förmedlingar? Såvitt jag känner till har man inte analyserat den frågan, ej heller har man några uppfattningar om vilka konsekvenserna blir för den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Kan Elver Jonsson ge oss svaret? Finns det behov av privata förmedlingar? Hur många förmedlingar tror Elver Jonsson att vi skall få? Kommer vi att få en bättre fungerande förmedling för våra handikappade, eller för våra tusentals arbetslösa ungdomar? Eller kan det vara så, att vi får se nya livskraftiga förmedlingar växa upp i Norrbotten? Om det nu finns behov av komplement till dagens arbetsförmedling, ja, då finns också den möjligheten med den lagändring som ägde rum vid årsskiftet 1991/92. Om parterna inom ett avtalsområde är överens om behovet av en privat förmedling, skall AMS bevilja tillstånd till en sådan verksamhet. Vad lagen förbjuder, utom i vissa angivna fall, är privat vinstsyftande förmedling. Det hade väl ändå varit bra om man hade avvaktat och fått erfarenhet av hur arbetsförmedlingarna och arbetsmarknaden fungerar med den nya lagstiftningen, som bara har gällt några månader. Elver Jonsson, varför så bråttom? Nu verkar det som att den borgerliga regeringen har ett nytt sätt att arbeta. Först bestämmer regeringen vad man skall göra, och sedan skall man se efter hur det skall gå till. Det är ett arbetssätt som helt accepterats av den borgerliga majoriteten i denna kammare. Jag vill påstå att vi i postfacken i dag har fått ett bevis på att det är på det här sättet. Vi har nämligen fått ett pressmeddelande från arbetsmarknadsdepartementet, som talar om att landshövding Birger Bäckström har utsetts till att leda utredningen om avreglering av monopolet på arbetsförmedlingarna, detta innan Sveriges riksdag har fattat beslut därom. Herr talman! Denna dag i kammaren inleddes med en debatt om privatisering och den avslutas med samma tema. Efter att ha gått igenom propositionen och utskottsmajoritetens betänkandetext, kan jag inte finna att det finns några sakliga skäl till förslaget. Detta är återigen en ny form av privatisering av ideologiska skäl. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Elver Jonsson får gärna kalla mig socialist; det skäms jag inte för. Vi har i betänkandet fått en historiebeskrivning, som den som är intresserad kan ta del av. Och jag vill bara tillägga att det finns vissa saker som kan bli bättre med åren. Arbetsförmedlingen, som jag har kommit i kontakt med både som riksdagsledamot och innan jag kom till riksdagen, har faktiskt utvecklats sedan 1935. Och jag tycker att den har utvecklats på ett bra sätt och alltså inte stått stilla. Nu talar även Elver Jonsson om mångfalden för den arbetslöse. Såvitt jag förstår är den som är arbetslös inte ute efter mångfald utan efter ett arbete. Jag kan inte se att mångfalden skulle göra att den som söker ett arbete först skall gå till den privata arbetsförmedlingen, där han inte får något jobb, och sedan till den offentliga, där det inte heller finns något jobb. I dagens situation när det inte finns några arbeten skall man privatisera och skapa mångfald. Det kanske finns några som kan nappa på detta, vilket leder till en viss ökning av sysselsättningen. Men jag tror inte att det kommer att ge utslag i arbetslöshetssiffrorna att man privatiserar. Det finns ingen som helst anledning till att försöka skapa en konstruerad mångfald, som detta kommer att bli. Någonstans måste ju pengar till detta tas. Nu hävdar Elver Jonsson att det inte skall vara den som söker arbete som skall betala detta, utan det skall vara helt gratis. Då är frågan: Vad har man åstadkommit? Det kanske blir en annan färg på arbetsförmedlingsskylten. Men innehållet skulle bli exakt detsamma. Jag tycker att färgen på arbetsförmedlingsskylten skulle tilltala Elver Jonsson, eftersom den är blå. Och vi kan väl inte få en privat arbetsförmedling med röd skylt.
Herr talman! Elver Jonsson säger att detta komplement behövs nu när arbetslösheten ökar. Han talar också om en god och kostnadsfri service i hela landet. Jag kanske inte gör riktigt samma tolkning som Karl-Erik Persson. Jag tolkar nog detta som att det är den offentliga delen av arbetsförmedlingen, som enligt utskottstexten skall finnas kvar, som skall vara kostnadsfri över hela landet och att det sedan kommer att finnas en gräddfil för dem som har pengar att betala med och för dem som kanske redan är välutbildade och som har det relativt gott ställt. Det kan ju i rimlighetens namn aldrig vara på det sättet att våra ungdomar och deltidsanställda kvinnor, de verkligt lågavlönade i detta land, skall börja betala för att få den service som det innebär att få ett jobb förmedlat. Sedan må jag i dessa arbetslöshetens tider säga, Elver Jonsson, att om jag skulle vara arbetsförmedlare i dag skulle jag känna mig ganska sur på den borgerliga majoriteten. När denna majoritet säger att dagens arbetsförmedlingar inte fungerar, tycker jag att det är ett hån mot de människor som gör ett fantastiskt jobb i dag för att försöka få detta att så att säga gå runt.

Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt så mycket mer, eftersom vi förmodligen ändå inte kommer någonstans. Elver Jonsson gjorde emellertid ett erkännande, vilket jag tycker var bra, nämligen att detta är en ideologisk fråga. Jag tycker att det är klädsamt att Elver Jonsson gör det. Och flera borgerliga talesmän borde tala om att många av förslagen är rent ideologiska frågor. Man utarbetar förslagen utifrån sin ideologi och inte utifrån något annat. Den krassa verkligheten har egentligen ingen betydelse. Det är ideologin som går före. Och det var klädsamt av Elver Jonsson att säga detta. Även privata arbetsförmedlingar har inneburit kostnader för dem som varit arbetslösa. Elver Jonsson vet mycket väl att det har varit så. Jag frågade: Hur skall det gå för arbetsförmedlingen och för dem som skall ha arbetsgivaransvaret för de arbetspraktiserande ungdomarna i framtiden? Det vore väldigt intressant att få ett besked på den punkten. Jag tror faktiskt att ansvaret blir tungt. Jag menar att arbetsförmedlingarna i dag har oerhört mycket att göra och så kommer det att vara framöver också. Det beror på den ökande arbetslösheten. Lösningen är faktiskt inte att privatisera vissa arbetsförmedlingar. Om Elver Jonsson funderade över dessa saker och för en liten stund struntade i ideologin, skulle han förstå att det är som jag säger, dvs. att jag har rätt i den delen.
Herr talman! Jag säger som Karl-Erik Persson. Äntligen har vi fått ett erkännande. Detta är alltså en ideologisk fråga. Jag återkommer till talet om att det här är ett hån mot förmedlarna. I den text som Elver Jonsson och hans borgerliga bröder och systrar har skrivit under sägs det att dagens system inte fungerar. Det är just det som jag tycker är ett hån mot dem som försöker göra ett jättejobb i dag, som försöker förmedla så många arbeten som möjligt och hjälpa alla människor som har behov av insatser från arbetsförmedlingen. Jag tycker nog att vi skulle kunna kosta på oss att ge det jobb som arbetsförmedlarna gör ett bättre betyg. Vi får alltså inte bara säga att det inte fungerar. För två år sedan besökte arbetsmarknadsutskottet just en förmedling som bestod av en privat och en offentlig del. Jag tror inte att någon av oss var speciellt imponerad av hur bekymmersamt det var på den här förmedlingen. Man sade klart och tydligt till oss att det var de som hade det bättre ställt -- de som hade en bra utbildning och goda förutsättningar -- som vände sig till den privata delen av förmedlingen. Men invandrare, lågutbildade eller personer som kanske hade en del andra bekymmer fick den offentliga delen ta hand om. Jag hoppas verkligen att det inte är vad man haft i tankarna när man ville införa det här systemet. Sista raderna i utskottsbetänkandets skrivning tycker jag andas panik. Gör vi inte detta nu får vi vänta tio år till. Så fungerar regelverket när det gäller att säga upp konventioner. Detta är riktigt belysande för varför man lägger fram det aktuella förslaget.

Herr talman! Jag håller med om att det här är en ideologisk fråga. Men hellre väljer jag en liberal framgångsväg än ett socialistiskt stillastående, som gör att man inte får det hela att fungera på erforderligt sätt i en föränderlig tid. För att vara tillräckligt tydlig vill jag, Monica Öhman, upprepa att det inte är fråga om något hån mot de förmedlare som gör ett mycket fint jobb. Om det fanns en konflikt här förvånar det mig att den förra regeringen lade fram ett förslag som tillåter, låt vara mycket snävt och smalt, en alternativ och kompletterande förmedling. Rimligtvis skulle man ha avstått om man hade sett det hela från den utgångspunkt som Monica Öhman talar om. Herr talman! Jag valde AMS-chefen som kronvittne när det gällde att visa på hur man skulle kunna skrota ett förmedlingsmonopol och det ändå skulle kunna bli bra. Han har i alla fall inte uppfattat det här som ett hån mot verksamheten. Det handlar återigen, ärade kammarledamöter, inte om att rasera något som fungerar väl. Grunden för verksamheten ligger fast. Men vi skall bygga ut systemet med väl fungerande och goda komplement. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Om förmedlarna gör ett bra jobb, Elver Jonsson, varför skriver ni då att det inte fungerar? Anledningen till vår lagändring var att det visade sig att det fanns vissa grupper som hade behov av en förmedling på annat sätt. Det var nödvändigt för att systemet skulle fungera. I princip kan det finnas förmedlingar i dag för speciella yrkesgrupper. Om den fackliga organisationen och arbetsgivarparten är överens om att vi exempelvis måste ha en speciell förmedling för läkarna, begär man det hos AMS. AMS ger tillstånd och övervakar att det hela fullföljs på ett riktigt sätt. Den möjligheten finns alltså. Jag tycker att argumenten är ganska dåliga. Ni vet ju inte hur många förmedlingar det kan bli fråga om. Ni vet inte hur det kommer att fungera. Efter det att vi har beslutat om att upphäva den här konventionen -- jag antar nämligen att det beslutet kommer att fattas -- skall ni utreda hur det här skall fungera.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Jag måste erkänna att jag känner viss besvikelse, när jag hör statsrådets svar på min interpellation. Kollektiva hemförsäkringar fick möjlighet att utvecklas därför att LO utövade påtryckning på den förra, socialdemokratiska regeringen. Det började med att Elektrikerförbundet tecknade en kollektiv hemförsäkring hos Folksam. Detta förfaringssätt anammades av allt fler fackförbund. I riksdagen väcktes motioner, inte minst från statsrådets egna partikamrater, som pekade på den snedvridning av konkurrensen som skulle ske på området, eftersom det inte var troligt att något annat försäkringsbolag skulle kunna vara med och tävla om de kollektiva hemförsäkringarna. När sedan Folksam på det här sättet erhållit ett mycket stort antal personer med kollektiva hemförsäkringar, kunde Folksam till de personerna erbjuda helkundsrabatt, där den kollektiva hemförsäkringen räknades som förmånsgrundande, och därmed kunde Folksam locka över ytterligare försäkringar till bolaget. Förfaringssättet med kollektiva hemförsäkringar startade i Norge. Där menade LO att medlemsboken i facket skulle vara ett guldkantat papper som förmådde anslutna medlemmar att stanna kvar i förbundet och nya att ansluta sig. Kollektiva hemförsäkringar var en del i den utvecklingen. Men det allvarligaste felet med kollektiva hemförsäkringar är att en mindre grupp människor skall kunna handla försäkringar åt tiotusentals människor utan att ha den ringaste uppfattning om vilket försäkringsskydd som dessa individuellt vill ha. Om facket erbjuder sina medlemmar en viss typ av försäkringsskydd och individerna har möjlighet att själva överväga om de vill ansluta sig till försäkringen, då är formen acceptabel -- möjligen -- men inte i den tappning som finns i dag. Det är på det här området som jag är förvånad över hur statsrådet kan acceptera att människor själva inte skall få bestämma om de vill teckna en försäkring eller ej. Jag kan inte underlåta att påminna statsrådet om att Folkpartiet tillsammans med Moderaterna och Centern år efter år haft gemensamma reservationer i näringsutskottet, där inställningen till den nuvarande formen av kollektiva försäkringar inte accepterats. Möjligen har Moderaterna ändrat ståndpunkt, vilket jag i så fall beklagar. Förutom den ideologiska frågan om människors rätt att själva bestämma om vad de skall konsumera finns det ett annat problem. I dag omfattas ca 800 000 LO-medlemmar av kollektiva hemförsäkringar, och marknaden fortsätter att växa. Den här expansionen har inneburit att antalet dubbelförsäkrade kraftigt ökar. För bara ett par år sedan beräknades de dubbelförsäkrade till mellan Försäkringsinspektionen att om dubbelförsäkringsproblemen inte kan bemästras, måste frågan om tillåtande av reservationsmetoden tas upp till förnyad prövning. 300 000. Antalet dubbelförsäkrade har i så fall mer än femdubblats, och statsrådet har inte någon som helst kommentar till detta. När det gäller skälighetsprincipen gjorde statsrådet precis samma kommentar som den socialdemokratiska regeringen använde, när den skulle försvara tillåtande av kollektiva försäkringar. Men när skälighetsprincipen infördes, skrev departementschefen att skälighetsprincipen förutsatte en uppdelning av försäkringsbeståndet i riskgrupper. Om statsrådets tolkning är att skälighetsprincipen endast skall vara tillämplig på den som tecknar försäkringen enskilt -- ja, då är statsrådets tolkning t.o.m. snävare än den tolkning som Folksam gör, eftersom avgifterna för de kollektiva hemförsäkringarna varierar hos Stockholm hos Folksam är betydligt högre än för en i glesbygd. Det finns dessutom ett par mellanled. Avslutningsvis måste jag ändå fråga: Har statsrådet den uppfattningen beträffande de kollektiva hemförsäkringarna att det är bra som det är?

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret -- ett svar som jag faktiskt tycker är ett bevis på ett ganska gott omdöme om hur den här försäkringen fungerar, och ett omdöme som innebär att man har satt sig in i frågan. Däremot måste jag, herr talman, konstatera att Britta Bjelle, trots sin juridiska utbildning, uppträder på ett mycket märkligt sätt i den här frågan. Hon har vid flera tillfällen i denna kammare motionerat i frågan, trots att exempelvis Elektrikerförbundets fråga om kollektiv hemförsäkring gick ända upp till HD och där avslogs. Man kan säga att den kollektiva hemförsäkringen då var allmänt accepterad. I dag finns det, som mycket riktigt sagts, 800 000 kollektiva hemförsäkringar, och det ligger väl i linje med fackföreningens roll att tillvarata den enskilde medlemmens sociala och ekonomiska intressen. Man kan också säga att fackets intentioner naturligtvis är att så långt som möjligt informera medlemmen om innebörden, och den risk för dubbelförsäkring som kan förekomma. Däremot kan jag inte förstå var Britta Bjelle hittar sina uppgifter om 300 000 dubbelförsäkrade. Försäkringsinspektionen har en helt annan uppfattning -- och har i uppdrag att mycket noga följa den här frågan. Det finns också en mängd andra felaktigheter i Britta Bjelles påstående och i den motion som hon har skrivit tillsammans med Birgit Friggebo. Jag måste fråga Britta Bjelle hur hon kan ifrågasätta skälighetsprincipen i det här fallet. Här finns det faktiskt nio klasser, och det finns klara tecken på att fackföreningen inte betalar för fler medlemmar till försäkringsbolaget än för dem som är anmälda. Jag utgår från att jag får svar, Britta Bjelle. En sista fråga: Ingår det här i någon form av allmänt fackföreningshat? Så fort det rör sig om kollektiva lösningar som är till för den enskildes bästa, får man en mycket starkt reaktion. Sedan använder Britta Bjelle mycket ofta ordet troligt. Det gäller då ett antagande som inte har någon grund i verkligheten.

Herr talman: Det är bra att Bo Lundgren i alla fall inte i dag delar Britta Bjelles synpunkter i den här frågan. Britta Bjelle skriver i sin interpellation att kollektiva hemförsäkringar, i den form de har i dag, medför många negativa effekter, att de strider mot skälighetsprincipen i försäkringslagen och att de avviker i sin anda från marknadsföringslagen och konsumentlagstiftningen. Herr talman! Jag tycker att detta är ett mycket häpnadsväckande påstående. Utgångspunkten, Britta Bjelle, för den kollektiva hemförsäkringen är, och har varit, att skapa billigare, enklare och administrativt effektivare produkter än de traditionellt individuella försäkringarna. Jag förstår inte vad Britta Bjelle har emot att sjukvårdsbiträden m.fl. har möjlighet att få en billig hemförsäkring. De principiella frågorna om ramlagstiftning och fackets rätt att teckna försäkringar hör hemma inom föreningsfriheten. Men man skall inte sluta att förvånas, herr talman. Att slå vakt om vanligt folks ekonomi har ju aldrig hört er borgare till. Det påstås att kollektiva hemförsäkringar i den form som finns i dag har medfört många negativa effekter. Min kommentar till detta är att alla positiva effekter förtigs, exempelvis att försäkringens låga premie medför att många nu har ett nödvändigt försäkringsskydd till en mycket rimlig kostnad. Många hittills oförsäkrade familjer har nu ett skydd. Konkurrensen på hemförsäkringsmarknaden har också skärpts till nytta för alla försäkrade. Det påstås här i debatten att Folksam i förening med LO använder sig av försäljningsmetoder med reservationsrätt, vilket i sin tur strider mot marknadsföringslagen. Min kommentar till detta är att det inte sker någon försäljning med s.k. negativ avtalsbindning. Det är i stället fackförbunden eller avdelningarna som själva fattar beslut om att erbjuda sina medlemmar försäkringen. De som vill reservera sig kan göra detta till sitt förbund eller sin avdelning. Herr talman! Högsta domstolen har 1987 i ett mål rörande Elektrikerförbundets kollektiva hemförsäkring funnit att försäkringen inte avser ett ändamål som är uppenbart främmande för förbundets syfte och att beslutet alltså faller inom ramen för förbundets stadgar. Det förslag till lagstiftning som Britta Bjelle tydligen är ute efter är enligt min mening ett politiskt ingrepp i föreningsrätten. Att i lag förbjuda vissa typer av föreningsbeslut skulle få negativa följder långt utöver den fackliga rörelsen, och det kan vi inte ställa oss bakom. Vissa förbund som har tecknat kollektiva hemförsäkringar står själva för premien. Men i vissa fall finns ett pris per försäkrad medlem. Hur ett förbund beslutar om sina tillgångar är en fråga om intern föreningsrätt. Jag kan fortfarande inte förstå hur Britta Bjelle kan missunna Kommunaltians sjukvårdsbiträden att få en billig och bra hemförsäkring. Folksam har obestridigt konkurrensfördelar vad gäller relationer med svensk fackföreningsrörelse. Det kan knappast, tack och lov, vare sig Britta Bjelle eller den borgerliga regeringen ändra på. Det är naturligt att vi vänder oss till det bolag där det finns ett parlamentariskt inflytande och kunskaper om fack och folkrörelse. Utvecklingen av den kollektiva hemförsäkringen har varit till gagn för många stora grupper. Aktieägarna i andra stora bolag får faktiskt ursäkta.

Herr talman! Jag konstaterade att statsrådet Lundgren kände sig litet småchockad över att vi tyckte att han hade en ganska bra inställning till den här frågan. Jag kan försäkra statsrådet att jag står fast vid det. Men att han sedan försöker rätta till det så att det finns skillnader, är en annan sak. Jag måste konstatera att Britta Bjelle visar en ganska stor okunnighet när det gäller facket och fackföreningsrörelsens villkor och rättigheter inom den fria föreningsrätten när hon försöker göra gällande att man insnävar individen till någon form av gisslan. Detta faller inom den solidaritet som finns i en fackföreningsrörelse. Människor samlas i en hop för att bli starkare. Då vill man titta på alla områden där man kan hjälpa till och göra det så bra som möjligt. Ett sådant område är försäkringsområdet. Där har fackföreningarna jobbat i alla år för att ge ett bra och tryggt skydd för den enskilde medlemmen. Det är faktiskt så, Britta Bjelle, att fackföreningsrörelsen är de enskilda medlemmarna, individerna som har slutit sig samman för att bli starka mot de krafter som finns utanför. Det finns inte någon som är underförsäkrad. Det existerar inte något belopp här, utan man är fullt försäkrad. Det innebär också att man har fastställt en solidarisk premie som täcker alla. Jag vill ge några exempel som kan vara belysande. Det skedde en brand i Solna för några år sedan. Den var ganska stor. 240 lägenheter blev urblåsta. 55 av dessa 240 lägenheter var helt oförsäkrade. En liknande brand skedde också i Västerås där 50 lägenheter brann upp. Ungefär 20 av dessa var oförsäkrade. Visst är det då naturligt att fackföreningen börjar fundera på detta att medlemmen har underlåtit eller glömt att försäkra sin egendom. Då måste det ligga inom kollektivets skyldighet att börja informera om försäkringar. Så sker också. På varenda fackföreningsmöte och i varenda avdelning finns det faktiskt försäkringsombud som inte gör annat än försöker upplysa medlemmarna om försäkringar. Det sker också på ett sådant sätt att det går hem information till varje medlem. Nu behöver ingen medlem skamset försöka reservera sig, utan han får en möjlighet att meddela till avdelningen att han redan är försäkrad på annat sätt och betackar sig för detta. Det behövs inte något annat för det. Jag vill fortfarande fråga Britta Bjelle vad det är som innerst inne driver henne att föra en sådan debatt.

Herr talman! Chatrine Pålsson har i en interpellation ställt frågor till statsrådet Könberg i anslutning till ÄDEL-reformen, bl.a. om vilka insatser som planeras för att åtgärda problem beträffande de klinikfärdiga patienternas situation och om vissa konsekvenser av det kommunala betalningsansvaret. Tage Påhlsson har i en fråga tagit upp närliggande problematik och frågar om regeringen avser att ta initiativ till att lösa föreliggande tolkningstvister kring begreppet färdigbehandlad. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågorna. ÄDEL-reformen trädde i kraft för knappt tre månader sedan. Kommunerna har nu fått ett samlat och tydligt ansvar för äldrevården som bl.a. innefattar ett obligatoriskt ansvar för hälso och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer och övertagande av ca 30 000 platser på sjukhem. ÄDEL-reformen syftar till att ge kommunerna de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna att utveckla en god omsorg och vård där de äldres valfrihet, trygghet och integritet utgör den övergripande målsättningen. En viktig del av reformen är kommunernas betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade patienter inom somatisk akutsjukvård och geriatrisk vård. Betalningsansvaret inträder normalt fem vardagar efter det att landsting och kommun inlett gemensam planering om den fortsatta vården. Medicinskt färdigbehandlad är en patient som är intagen på sjukhuset men som inte längre behöver den medicinska vård som ges där. Frågan om en patient är medicinskt färdigbehandlad avgörs av ansvarig läkare. Systemet med ett kommunalt betalningsansvar för somatisk akutsjukvård och geriatrisk vård syftar till att ge kommunerna incitament att öka utbyggnaden av anpassade boendeformer för service och omvårdnad och därmed reducera antalet färdigbehandlade patienter på länssjukhusen. Detta system kräver självfallet ett välutvecklat samarbete mellan kommuner och landsting i frågor som rör både övergripande resursplanering och den gemensamma vårdplaneringen för den enskilde patienten. Begreppet medicinskt färdigbehandlad är inte entydigt, och frågan om dess tolkning har nu ställts på sin spets när det hävdas att människor i livets slutskede kan anses medicinskt färdigbehandlade. Regeringen beslutade i november 1991 att tillsätta en särskild kommitté med uppgift att följa och utvärdera det kommunala betalningsansvaret. Kommittén skall särskilt beakta bl.a. konsekvenserna för den enskilde, den praktiska tillämpningen och betalningsansvarets tekniska konstruktion. Kommittén skall även kunna föreslå förändringar i utformningen av systemet, om detta skulle behövas för att syftet med systemet skall uppnås eller för att undvika ej avsedda effekter. I direktiven till kommittén nämns särskilt att definitionen av begreppet medicinskt färdigbehandlad skall följas upp och analyseras. En första preliminär kartläggning av hur begreppet färdigbehandlad tolkas och samarbetsformerna i övrigt mellan huvudmännen i anslutning till ÄDEL-reformens genomförande kommer inom kort att ske inom ramen för kommitténs uppdrag. Socialstyrelsen har i sin roll som tillsynsmyndighet bedömt att den senaste tidens händelser, som föranletts av oklarheter i fråga om begreppet färdigbehandlad, kräver en snabb insats. Jag har erfarit att socialstyrelsen redan haft kontakter med berörda huvudmän om bl.a. frågan huruvida döende patienter verkligen bör flyttas från akutsjukvården efter det att de bedömts vara färdigbehandlade -- en fråga av stor humanitär betydelse. Chatrine Pålsson har också frågat mig när uppföljning/utvärdering av ÄDEL-reformen planeras. Regeringen beslutade i september 1991 att ge socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera reformen. Detta arbete avses pågå under kommande fem år, och avsikten är att 5 milj.kr. per år skall anvisas för att ett uppföljningsarbete med hög kvalitet skall kunna genomföras. Socialstyrelsen skall årligen avrapportera vissa delar av uppföljningen, bl.a. hur stimulansbidragen för gruppbostäder och för fler enkelrum inom långvården utnyttjas samt behandlingen av frågor kring kvalitet och säkerhet i vården, integration och samarbete mellan hemtjänst och hemsjukvård m.m.

Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Chatrine Pålsson och jag har inte bara efternamnet gemensamt. Vi får också ta emot svar i kammaren gemensamt. Svaret är positivt och tyder på att statsrådet delar uppfattningen att problemet med tolkningen av begreppet färdigbehandlad i sjukvården är viktigt och behöver en snar lösning. Regeringen har tydligen tagit vissa initiativ för att lösa problemet. Det är bra. Bl.a. har direktiv givits till en kommitté, som tillsattes i november. Jag erkänner att jag inte visste att det fanns en kommitté med den inriktningen. Socialstyrelsen har tydligen också tagit initiativ i frågan och vill ta upp detta med bedömningen av om döende patienter verkligen skall flyttas från akutsjukvården. Ambitionerna från central nivå är uppenbarligen goda. Tyvärr stannar det ofta på en viss nivå. Det tycks vara svårt att tränga igenom hela vägen. Ekonomitänkandet har nu trummats in både på landstingsnivå och kommunal nivå. Vi har alla mer eller mindre hjälpt till i den processen. Det innebär att man fortfarande i praktiken stöter på sådana här problem. Så sent som i förra veckan läste jag i lokaltidningen om ett fall av ganska tragisk art, där en patient sändes hem. I min hemkommun inträffade för två tre veckor sedan något liknande, där en äldre, döende patient sändes hem alldeles i onödan. Patienten hann inte mer än komma innanför dörren innan han avled. Det är beklagligt att det går till på det sättet. Det finns enligt min uppfattning anledning att skynda på den process som tydligen är på gång. Vi bör klara ut tolkningsfrågan. Det bör ske både med hjälp av läkarexpertis och den administrativa sidan på resp. landsting och kommuner. Man bör också överväga om det finns andra lösningar på de ekonomiska frågorna. Ekonomin har tyvärr fått avgöra de rent humanitära frågorna. Relationerna mellan landsting och kommuner är ganska ansträngda på vissa håll i anslutning till ÄDEL-reformen. Det finns en klar risk att ekonomitänkandet får ta över i bedömningen av de etiska och humanitära frågorna. Delar statsrådet min uppfattning i den frågan? Finns det möjlighet att göra någon typ av extra insatser?
Herr talman! Det är bra att Chatrine Pålsson och fråga. Det är oerhört viktigt att följa upp ÄDEL reformen och se vilka konsekvenser den får i praktiken. Det är kanske frestande för mig från Vänsterpartiet att säga till socialministern: Vad var det vi sade. Vi i Vänsterpartiet var inte positiva till det sätt på vilket denna reform skulle genomföras. Vi var positiva till att kommuner och landsting på frivillig väg skulle göra denna organisationsförändring. Men vi var tveksamma till hur det skulle bli i praktiken, när man tvingades till förändringen under rätt kort tid. Beslutet om reformen är fattat. Det finns ingen anledning att älta det vi sade innan beslutet fattades. Vi får göra det bästa möjliga nu av reformen och följa upp situationen ute i landet inom sjukvården och i kommunerna. Det som är svårt är att ett beslut som man kan tycka har positiva poänger kommer parallellt med de stora nedskärningarna i kommunerna. Vi har i dagarna sett exempel på detta. I Stockholms kommun, som ligger mig varmt om hjärtat, kommer krav på nedskärningar på över 700 milj.kr. i budgeten. Det är naturligtvis svårt när man samtidigt får nya arbetsuppgifter, att då försöka fullgöra dem på ett så bra sätt som möjligt. Det går inte att frikoppla denna fråga från ekonomin. Det var också Tage Påhlsson inne på. Den har att göra med vilka ekonomiska resurser kommunerna får för att fullfölja ÄDEL-reformen på ett bra sätt. Jag tycker att det är bra att vi i svaret får reda på detaljer om uppföljningen. Inte heller jag kände till dem innan. Det gäller t.ex. den akuta frågan om socialstyrelsen skall gå in och avgöra problemet med att döende patienter skickas hem. Definitionsfrågan förefaller inte vara klar. Det är naturligtvis också bra med en långsiktig uppföljning under flera års tid, för att se på djupet hur förändringarna går till. Jag är emellertid tveksam till om detta räcker. Jag undrar om regeringen är villig att skjuta till ytterligare medel, när man upptäcker fler problem under resans gång bl.a. med resurser. Är regeringen beredd att underlätta för kommunerna att delta och göra denna reform till något bra för människor som är berörda, så att de känner att sjukvården och äldrevården kommer dem närmare? Jag undrar också om regeringen kommer att vara villig att i framtiden delta i denna process med förtydliganden. Detta med döende patienter som skickas hem är bara ett exempel. Jag är övertygad om att det finns andra, och det kommer att uppstå fler. Är man från regeringens sida angelägen att ta initiativ själv eller se till att socialstyrelsen och andra instanser snabbt och effektivt klarar ut kompetenstvister av detta slag, så att inte enskilda patienter hamnar mellan två stolar?

Herr talman! Till Vänsterpartiets företrädare vill jag säga att ÄDEL-reformen, såsom den beslutades i riksdagen, var ett mycket bra förslag. Jag följde ingående Vänsterpartiets agerande i frågan. Det gick i princip ut på att de relationer som varit mellan kommuner och landsting när det gäller vård och omsorg om de äldre var bra. Den attityden hade inte majoriteten. Vi insåg att ett antal förändringar måste till. Betalningsansvaret som riksdagen lade till var ett mycket viktigt incitament. Det är en fin process på gång nu. Stora förändringar av detta slag leder naturligtvis till att det blir oro i maskineriet och att felaktigheter kan uppstå. Men huvudinriktningen är rätt, enligt min bedömning. När det gäller frågan om begreppet färdigbehandlad vill jag återge något av det resonemang som riksdagen och socialutskottet då förde. Man diskuterade huruvida det skulle kunna anges från tjänstemannasidan eller i politiska system, när en patient är färdigbehandlad. Vi såg många nackdelar med detta. Vi såg fördelar med att det i stället var doktorn som avgjorde, som gjorde en medicinsk bedömning av när en patient var färdigbehandlad. Det är viktigt att man håller fast vid det. Vi vill väl alla att det är doktorn som på medicinska grunder skall bedöma när vår gamla mamma eller pappa, som ligger på sjukhus, är färdigbehandlad. Vi vill inte ställa upp några administrativa eller politiska system för det. Till sist har jag en fråga till Bengt Westerberg om ekonomin. I kommuner och landsting har man nu börjat räkna i budgeten på vad besparingen på 7,5 miljarder kronor kommer att innebära. På senare tid har det spritt sig en väldig oro i kommuner och landsting. Nu syns det vilka stora pengar det hela handlar om. Jag har till min förvåning kunnat konstatera att man inte alltid har räknat in de ytterligare signaler som finns i finansplanen omfattande 10--15 miljarder kronor. Om det nu skall skapas en s.k. statsbidragspåse, kommer regeringen att kunna garantera att de 5,5 miljarder kronorna till ÄDEL-reformen kommer att kvarstå och riktas till de äldre och inte kommer att tas med i påsen?

Herr talman! Det är klart att läkarna skall avgöra om någon är färdigbehandlad eller inte. Men läkare är inte mer än människor de heller, och risken finns att ett ekonomitänkande, som ju nu är allenarådande, kan påverka besluten, även om det är omedvetet. Man har budgetansvar och ekonomiskt ansvar. Socialministern tror att det enbart är felbedömningar av medicinsk art som ligger bakom de tragiska fall med hemsändning som vi har hört talas om. Då är socialministern fel ute -- tyvärr. Det finns ett flertal exempel på motsatsen, där alltså de ekonomiska relationerna varit avgörande -- var och en skall slåss för sin vattvälling, som man brukar säga. Jag vill upprepa min fråga: Delar statsrådet min uppfattning att det behövs en snabb översyn av de ekonomiska förhållandena mellan landsting och kommuner och av hur de inverkar på dessa frågor?
Herr talman! Jag är nöjd med Bengt Westerbergs deklarationer om ÄDEL-reformen, att de äldre skall prioriteras och att de 5,5 miljarderna till kommuner och landsting för att fullfölja ÄDEL reformen skall garanteras. På en punkt är jag däremot mycket oroad, och jag skulle vilja fråga om inte Bengt Westerberg också är litet orolig, med tanke på de indragningar som regeringen allmänt gör. Nu skall man dra in 7,5 miljarder kronor 1993, och i finansplanen har deklarerats att man borde ta in 10--15 miljarder och lägga på ytterligare 1994 och 1995. Det här är så pass stora tal att jag tror att de flesta kommunal och landstingspolitiker inte har förstått vad det handlar om. På resor runt om i landet har jag märkt att en del har lagt in besparingen på 7,5 miljarder, men alla har inte gjort det. De säger att det väl inte kan vara möjligt att det skall göras så stora indragningar. Min fråga är: Tror Bengt Westerberg att det går att klara allt fler äldre och höja kvaliteten, dvs. klara välfärden och samtidigt dra in så mycket pengar från kommuner och landsting? Socialdemokraterna tror inte det.
Herr talman! Först vill jag säga till Eva Zetterberg att jag kan hålla med om att det kanske inte är så stor mening att nu föra en diskussion om ÄDEL reformen var bra eller inte. Man skall komma ihåg att möjligheten till frivilliga överenskommelser mellan kommuner och landsting fanns redan tidigare. Ett skäl till att statsmakterna gick in med hela reformen var att frivilligheten inte fungerade på detta område, utan det var viktigt att fatta beslut om att kommunerna hade ett entydigt ansvar för de äldres boende. Inte minst de dementa tenderade att falla mellan stolarna i den tidigare organisationen, trots att denna möjlighet fanns. Det var för att garantera deras rättigheter som vi genomförde reformen. Intrycket när man åker runt i landet och träffar människor som arbetar med det här är att det fungerar mycket väl. Tage Påhlsson tog åter upp frågan om behovet av översyn av betalningsansvaret. Mitt svar nu är detsamma som det skrivna svaret, att den översynen pågår. Skälet till att vi har tillsatt en särskild kommitté för att se över betalningsansvaret är naturligtvis att detta är ett nytt sätt att arrangera någonting mellan kommuner och landsting. Därför är det viktigt att följa upp det här och se hur det fungerar. Det finns inte några andra exempel på den typen av betalningsansvar som vi har infört här. Det preliminära intrycket efter tre månaders erfarenheter är att det har fungerat mycket väl, men samtidigt kan det naturligtvis ha skett misstag som går att hänföra till det nya arrangemanget. När jag påstår att det inte är ekonomin utan andra bedömningsgrunder som har legat bakom de misstag som jag känner till, grundar det sig på den skrivelse från socialstyrelsen som jag har läst och som framför allt tar sikte på några fall här i Stockholmsregionen som har uppmärksammats. Jag kan naturligtvis inte uttala mig om varje enskilt fall, men i de fall som jag känner till och som socialstyrelsen har granskat förhåller det sig på det sätt som jag angav. Bo Holmberg tar upp en något större fråga, men låt mig gärna kommentera den i sammanhanget, nämligen möjligheterna att göra ytterligare indragningar från kommuner och landsting under åren framöver. Min bedömning är att något sådant utrymme inte finns. Under 1993 kommer kommuner och landsting att ha en ganska hygglig ekonomisk situation, vilket hänger ihop med utbetalningarna av pengar som grundar sig på 1991 års inkomster, men enligt alla prognoser som nu föreligger kommer de under 1994 och 1995 att ha en mycket sämre ekonomisk situation, med ganska betydande underskott. Det innebär att det inte finns något utrymme för ytterligare indragningar. Det innebär i sin tur att de besparingar som blir nödvändiga i statens budget under åren 1994 och 1995 huvudsakligen, eller kanske enbart, måste göras genom andra åtgärder. Då tänker vi i första hand på de effekter som vi hoppas skall komma av olika åtgärder som vi sätter in för att få ned ohälsotalet, dvs. förändringar i sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, de rehabiliteringsinsatser som beslutades redan under den tidigare regeringen, naturligtvis också förändringar i bostadssubventionssystemet och i pensionssystemet samt en del annat som kan bli aktuellt, förutom det vanliga gnetandet som måste följa med varje budgetprocess. Några indragningar från kommunerna under 1994 och 1995 har jag alltså svårt att tro på, om de prognoser som nu föreligger kommer att stå sig framöver. Jag vill till sist säga att jag är tacksam för det stöd som Chatrine Pålsson och de övriga debattörerna gav för den allmänna kamp för att slå vakt om välfärden som jag försöker föra i olika sammanhang. Det gör det betydligt lättare för mig att leva med det underbetyg som jag fick av
Herr talman! Jag vill bara kort göra ett konstaterande. Jag förmodar att socialministern instämmer i att det krävs en snabb översyn av de ekonomiska relationsfrågorna, och jag får tacka för det. Jag instämmer i Chatrine Pålssons bedömning beträffande gårdagen.

Herr talman! Magnus Persson har frågat mig på vilka grunder jag underkänner Ulf Adelsohns utredning om Vänersjöfarten samt vilken inställning kommunikationsdepartementet har till Vänersjöfartens framtid. Jag vill inledningsvis klargöra att Magnus Perssons påstående att regeringen underkänt Ulf Adelsohns utredning är främmande för mig. Däremot vill jag poängtera att en fråga som utredningen inte haft i uppdrag att ta ställning till är frågan om huvudmannaskapet för Trollhätte kanalverk. Från årsskiftet 1991-1992 ansvarar ett nytt kanalverk för förvaltning och drift av kanalverksamheten. Huvudmannaskap och organisationsform anser jag vara utomordentligt viktiga aspekter i övervägandena om den framtida kanalverksamheten. Den 18 mars 1991 förordnades Ulf Adelsohn som särskild utredare för att utreda det statliga stödet till Vänersjöfarten. Betänkandet Vänersjöfarten överlämnades till kommunikationsdepartementet i september 1991. Utredningen gör bedömningen att Vänersjöfarten har spelat en viktig roll för regionens näringsliv. Man konstaterar också, att om denna roll skall kunna bibehållas inför framtiden måste kostnaderna sänkas och nya transportsystem utvecklas. Detta är nödvändigt om inte konkurrensen från lastbil och tåg skall slå ut verksamheten. Godsvolymen har varit konstant under de senaste tio åren. Utredningen konstaterar att Vänersjöfartens fördelar bl.a. är att trafiken kan öka utan att det medför större investeringar eller driftsunderskott. En nedläggning av handelssjöfarten genom kanalen skulle samtidigt innebära konsekvenser för miljön och trafiksäkerheten. Utredningen lämnar förslag till åtgärder som man menar kan bidra till att skapa goda förutsättningar för en konkurrenskraftig framtida Vänersjöfart. Bl.a. föreslås att hamnarna i Vänern bör gå samman i ett bolag för att effektivisera verksamheten och därmed också skapa förutsättningar för att sänka kostnaderna. Utredningen föreslår också förändringar i avgiftssystemet. Enligt direktiven till utredningen skulle förändringar i avgiftssystemet övervägas i syfte att skapa starkare kopplingar mellan servicenivå och avgifter. Utredningens förslag i denna del har dock kritiserats från bl.a. sjöfartsverket på en rad punkter. I årets budgetproposition anför regeringen kortfattat följande om Vänersjöfarten. Statens kostnader för subventionering av Vänersjöfarten är betydande. Anslaget har de senaste åren ökat betydligt jämfört med vad andra verksamheter inom departementets område tilldelats. Samtidigt har det transporterade godset inte ökat, vilket betyder att subventioneringen per transporterat ton numera är betydande. Mot bakgrund av det statsfinansiella läget är det därför i högsta grad rimligt att värdera statens insatser på detta område. har regionen på ett förtjänstfullt sätt anammat. De berörda kommunerna har enligt vad jag har erfarit inlett diskussioner om förutsättningarna för en ökad grad av samverkan. Utredningens förslag om förändringar i avgiftssystemet är rimligt, sett ur Vänersjöfartens synvinkel. Men de medför avsevärda komplikationer för hela systemet med sjöfartsavgifter och för finansieringen av sjöfartsverkets verksamhet. Regeringen kunde därför inte förorda förslaget i budgetpropositionen. Behovet av andra lösningar för att rationalisera och effektivisera verksamheten och öka dess konkurrenskraft kvarstår därmed, om systemet med statliga subventioner skall fortsätta. Vilken organisationsform som ger de bästa förutsättningarna för att bedriva en effektiv kanalverksamhet är då en av de väsentligaste aspekterna att lösa. Av dessa skäl har regeringen därför i budgetpropositionen förordat fortsatta överväganden och analyser kring verksamheten. Men jag vill klargöra att min inriktning därmed inte har varit -- och inte är -- att avskaffa det statliga stödet till Trollhätte kanalverk och Vänerns seglationsstyrelse. Jag har nu blivit informerad om att styrelsen för Trollhätte kanalverk inom kort skall påbörja ett effektiviserings och rationaliseringsarbete. Jag förutsätter att kanalverket i dessa frågor samarbetar med kommuner, länsstyrelser och näringslivets representanter. Jag kan därmed konstatera att den översyn av verksamheten som jag förordat i budgetpropositionen kommer att utföras, åtminstone till vissa delar. Om detta förändringsarbete leder till förslag som regeringen bedömer ger långsiktiga förutsättningar att lösa frågan om huvudmannaskap och som innebär att verksamhet kan bedrivas i rimlig omfattning men till lägre priser, ser jag inget behov av någon ytterligare översyn av verksamheten. Jag måste betona vikten av att finna former för verksamheten som är rimliga ur både anslagsmässiga och transportmässiga synvinklar och som skapar lågsiktigt sett goda förutsättningar för regionens framtida transporter.
Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Anledningen till att jag ställde interpellationen är den tilltagande oro som många av oss mött och möter när det gäller den framtida sjöfarten på Kommunikationsministern vill i svaret inte öppet medge eller deklarera att han i varje fall delvis underkänner Ulf Adelsohns utredning, även om så är fallet. Under tiden som departementet har velat hit och dit har vi handlat hemma i regionen. På initiativ av landshövding Ingemar Eliasson har de smärre frågetecken som alltjämt återstod i Ulf Adelsohns utredning nu i det närmaste rätats ut av den kompletterande utredning som Lars Larsson nu arbetar med. Summan av förslagen blir följande. Samverkan är det förlösande ordet. Näringen kommer att stå för en ökad andel av kostnaderna för kanalverket och farlederna. Dels reduceras därmed statens kostnader, dels ger det klara besked och dimmorna skingras för sjöfarten från regionens sida. I och med detta, menar vi, har vi från Vänerregionens sida visat vägen och tar vår andel av kakan. Vad vi nu efterlyser, herr talman, är ett mer långsiktigt strategiskt engagemang och en klar handlingslinje från statens sida. Vi tycker att frågan dras i långbänk. Av det lämnade interpellationssvaret kan man dra skilda slutsatser. På vissa punkter är det klarläggande. En är att departementet tydligen backat från sina tidigare propåer och uttalandet i budgetpropositionen om en förutsättningslös utredning om sjöfarten på Vänern. En annan är att kanalverket nu ges i uppdrag att analysera de brister som finns på vissa områden, och det är bra. När det gäller huvudmannaskapsfrågan blir jag inte riktigt klok på svaret. Jag skulle vilja ha ett förtydligande där. Huvudmannaskapet har nyligen förändrats. Menar departementschefen att man nu på allvar diskuterar en ytterligare förändring av huvudmannaskapet mycket snart? På den punkten skulle jag vilja ha ett klarläggande. Vad jag och många med mig alltjämt befarar är att departementet och regeringen avser att smygvägen komma med försämringar och förslag till annan kostnadsfördelning än den nuvarande mellan staten, sjöfartsnäringen och övriga berörda intressenter. Svaret visar att man från departementets sida tydligen inte är främmande för sådana resonemang. Man kan då befara det allra värsta, dvs. då är steget inte långt till en övervältring av kostnader på regionen. Oklarheten om Vänersjöfartens framtid är det största hotet mot ett ökat tonnage på Vänern. I det sammanhanget vill jag hänvisa till de tre landshövdingarnas gemensamma uttalanden, propåer och uppvaktningar på departementet. Vi tycker att kommunikationsministern borde ha lyssnat och tagit intryck av regionens och de tre kungliga befallningshavarnas gemensamma syn på sjöfartsnäringen. Samma uppfattning har därutöver alla kommunala och regionala företrädare, och vi är också många i denna kammare som delar den oro och den uppfattning som landshövdingarna har gjort sig till tolk för. I ett tidigare skede var ännu fler av kammarens ledamöter inställda på detta, men under resans gång har de borgerliga ledamöterna ändrat uppfattning. Herr talman! Den stora frågan är alltjämt: Vad sker nu med den framtida Vänersjöfarten? Om man skulle övervältra kostnaderna på regionen skulle det få stora konsekvenser. Tydligen fick kommunikationsministern stora skälvan när sjöfartsverket hade invändningar i den delen. Vilken inställning departementet har är enligt min mening svårt att få ett begrepp om. Vad är det som är rimligt anslagsmässigt och transportmässigt? Det skulle vara bra om vi fick ett klarläggande på just den punkten, herr talman! En annan fråga som inte heller tas upp särskilt är miljön. Inte en enda gång nämner departementschefen ordet miljö i svaret. Om sjöfarten på Vänern läggs ned -- jag säger det rent hypotetiskt -- kommer enligt utredaren 20 % av de transporterna att hamna på järnvägen, medan 80 % hamnar på landsväg. Vi har i dag betydande petroleumtransporter till hela Bergslagen. Egentligen förser Karlstads hamn hela Bergslagen med olja. Skulle man lägga de transporterna på landsväg ända från Göteborg skulle det så att säga uppstå miljöproblem och trafikproblem -- jag tänker på trafikolyckor osv. Jag skulle med andra ord vilja ha ett klarläggande i frågan, om man på departementet utreder miljöfrågorna och lägger in det i de överväganden som man från departementets sida gör om den framtida sjöfarten. Jag hoppas också få svar på de tidigare frågorna om huvudmannaskapet. Det vore bra om kommunikationsministern och departementet i nära samarbete med regionens företrädare tittade närmare på frågan och kom till skott. Man kan här påminna om det gamla talesättet: Medan gräset växer dör kon. Är det det man vill från departementshåll?
Herr talman! Vänersjöfarten har utomordentligt stor betydelse för hela regionen. Den har stor betydelse för transportförsörjningen, och därmed är den avgörande för näringslivets sätt att fungera. Den har också, som nämnts, mycket stor betydelse för miljö och trafiksäkerhetsarbetet. Om de här transporterna skulle föras över på vägar, skulle utsläppen enligt undersökningar minst komma att fördubblas. Det transporteras genom Göta älv-dalen stora mängder olja och farligt gods, och det skulle inte vara bra att flytta upp dessa transporter på vägarna. Jag kan helt instämma i det Magnus Persson har sagt i dessa frågor, men jag skulle vilja tillägga något som kanske specifikt berör Göta älv-dalen och regionen runt Trollhättan--Vänersborg. Det handlar om en mycket starkt industrialiserad region, som byggts upp under århundraden och där just möjligheten till goda sjötransporter har betytt och fortfarande betyder oerhört mycket. Skulle man inte ha tillgång till transporter på Göta älv-- Trollhätte kanal, skulle det innebära att en oerhört viktig pulsåder klipptes av. Det finns bedömare som säger att detta skulle kunna leda till en industriell kollaps i hela regionen. Pulsådern betyder också väldigt mycket för den växande turistnäringen, och det skulle vara svårt att också upprätthålla denna om godstransporterna togs bort från kanalen. Jag skulle också vilja redovisa ett exempel, som belyser hur omfattande transporterna är. Vargön Alloys transporterar nära 300 000 ton genom Göta älv. Det motsvarar 10 000 långtradare. Nästan alla dessa transporter går direkt till kunder, utan omlastning i hamnar ute i Europa. Alternativet till dessa transporter skulle vara vägtransporter mot Uddevalla. Det skulle leda till mycket stora merkostnader för industrin, och det skulle dessutom innebära 10 000 långtradare på väg 44, som, även om man bortser från miljöaspekterna, absolut inte skulle klara av detta. Detta var ett exempel från ett företag. Grannföretaget Holmens Bruk har också omfattande transporter just på kanalen och älven. Jag skulle vilja ta upp miljö och trafiksäkerhetsaspekten på detta, även om miljöaspekter i trafiksäkerhetsarbetet kanske inte har visat sig vara kommunikationsministerns starkaste sida. Detta gäller ju utöver riksväg 44 också riksväg 45 mot Göteborg, som i dag har en undermålig standard och därför inte klarar en utökning av transporterna och som dessutom går genom mycket känsliga områden. Mot bakgrund av alla dessa faktorer väckte regeringens propåer i budgetpropositionen väldigt många farhågor i området. Om det går att tolka svaret som har givits på interpellationen som att man i viss mån har börjat ompröva de ståndpunkter man hade när man skrev budgetpropositionen i höstas, är det naturligtvis ett bra steg i rätt riktning. Jag vill, precis som Magnus Persson, efterlysa ännu tydligare uttalanden från kommunikationsministern om att det inte får komma i fråga att godstrafiken på Göta älv

Herr talman! Jag vill först ärligt beklaga att formuleringar i budgetpropositionen har gett upphov till spekulationer om att kommunikationsdepartementet skulle vilja lägga ner Vänersjöfarten. Detta är en helt orimlig tanke. Vänersjöfarten är ett riksintresse, och regeringen ser självfallet mycket positivt på sjöfarten i Vänern. Den oro många människor i dag känner bör inte grunda sig på att det finns en önskan att utreda hur denna verksamhet skall göras mer effektiv, utan oron bör ta sin utgångspunkt i den förhållandevis kraftiga kostnadsutveckling som har skett under de senaste åren utan att mängden transporterat gods har ökat. Det är därför oerhört bra att regionen nu också har gått in och tagit ett konkret ansvar för utvecklingen. Man är alltså inte, som Magnus Persson tror, ute efter att lägga ner eller försämra verksamheten, utan man eftersträvar att effektivisera verksamheten, att göra den mer konkurrenskraftig och att öka den mycket miljövänliga trafiken till sjöss. De inre vattenvägarna är en potential när det gäller godstransporter På kommunikationsdepartementet tar vi faktiskt, Ingvar Johnsson, mycket allvarligt på miljöproblemen, och vi har en mycket högt ställd ambition på att åtgärda dem. Vi kommer i olika sammanhang framöver att återkomma till detta. Herr talman! Låt mig konstatera, att om man inom ramen för Trollhätte kanalverk lyckas hitta de effektiviseringar som efterlyses, finns det inget större behov av några ytterligare separata utredningar. Detta gäller särskilt om man kan hitta en långsiktigt hållbar modell för huvudmannaskapet. Bakgrunden, som redovisas i Ulf Adelsohns utredning, är att det komplicerade system med olika typer av avgifter från fartyg som anlöper olika hamnar och som skulle specialdestineras till kanalverket är en konstruktion som lindrigt talat är mycket svårgenomförbar. Man kan jämföra sjöfarten på Vänern och i Trollhätte kanal med sjöfarten i exempelvis Mälaren, där det finns en huvudman, nämligen sjöfartsverket, som tar in alla dessa avgifter. Det är ingen orimlig tanke att man tittar på en sådan lösning om det inte är rimligt att Trollhätte kanal skulle vara en del av sjöfartsverkets ansvarsområde och så att säga ligga under den hatten. Jag vet inte om detta är rätt, och det finns i dag inte heller någon annan som vet det. Det är av den anledningen vi vill titta även på den aspekten. Det gäller, herr talman, att hitta en långsiktig lösning, som slår vakt om möjligheterna att utnyttja den mycket miljövänliga transportled som Trollhätte kanal och Vänern utgör.

Herr talman! Jag noterar att vi alla som är involverade i den här diskussionen har en mycket stor samsyn. Jag noterar också med tillfredsställelse kommunikationsministerns mycket tydliga klargörande av regeringens ambitioner när det gäller den framtida Vänersjöfarten. Jag måste ändock göra Magnus Persson litet besviken i hans försök att säga att vi byter sida. När vi talade med Karlstads kommunstyrelse hade vi en intern överläggning med arbetsutskottet. Jag trodde inte att man behövde ta upp sådant här i kammaren. Men eftersom Magnus Persson gör det vill jag komma med ett klargörande. Jag gav uttryck för att departementet inte hade för avsikt att lägga ned sitt engagemang i Vänersjöfarten. Jag har inte sagt något annat där än vad jag har sagt i den här kammaren. Jag upprepar att vi har förordat linjen att regionen driver utredningsarbetet. Den översyn som nu aviseras beträffande kanalverket är helt klart kommunikationsdepartementets bord. Här upprepas ett politiskt betingat trick och försök att kamma hem billiga poäng. Det måste bestämt avvisas, herr talman.
Herr talman! Jag är glad över att de borgerliga ledamöterna stöttar sjöfarten på Vänern. Men försök inte komma ifrån, mina vänner på Värmlandsbänken, att ni har sprungit ifrån era motionskrav från den allmänna motionstiden. Ni har klart skrivit att ni inte ville ha någon central utredning. Ni har backat ifrån era motionskrav. Det är slutsatsen. Herr talman! Jag tror inte att departementschefen har rensat ut alla socialdemokratiska tjänstemän på departementet. Vi har tjänstemän där som förtjänstfullt deltar i ett samarbete. I samband med en ny regering rensar man inte ut tjänstemän. Jag föreställer mig att de gör ett bra jobb. Det kanske finns en och annan tjänsteman som är mera lyhörd för Vänersjöfarten medan andra kan vara mindre lyhörda. Det tror jag inte beror på partitillhörigheten. Dessutom finns det säkert många tjänstemän på departementet som inte har redogjort för var de står. Jag tycker att de flesta gör ett mycket bra och fint jobb. Det har de gjort tidigare, och det gör de säkert även efter det att den borgerliga regeringen har tillträtt. Låt mig bara säga, herr talman, att jag tycker att den här debatten har varit upplysande. Jag hoppas att det är ett fall framåt. Jag ser också att man har lämnat den skrivning som ursprungligen fanns i departementet. Då finns det all anledning till att vi kan åka hem till våra hemkommuner och tala om att en borgerlig regering och en borgerlig majoritet kommer att se till att sjöfarten på Vänern lever för all framtid. Jag fick tyvärr ingen närmare precisering av vad kommunikationsministern menade om var man skulle hamna. Det kan gälla allt ifrån 80 miljoner och neråt. Vi får återkomma till frågan i ett senare skede.

Herr talman! Stig Rindborg har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en mer ändamålsenlig lagstiftning avseende markanvändning för järnväg. som, beträffande åtkomst av mark för järnvägsändamål, innehöll ett förslag om införande av en nyttjanderätt benämnd banrätt som ersättning för det nuvarande expropriationsförfarandet. Förslaget byggde nästan helt på väglagens bestämmelser om vägrätt. Vid remissbehandlingen var det åtskilliga remissinstanser som ställde sig positiva till förslaget. Den övervägande delen av dessa har emellertid gjort det endast i allmänna ordalag eller utan närmare motivering. Andra som uttalat sig positivt om förslaget har även framfört kritik mot dess utformning och underlag. Västra Sverige, Sveriges Advokatsamfund och samtliga hörda instanser som representerar fastighetsägarintressen, har framfört kritiska synpunkter och ifrågasatt promemoriaförslaget i ett flertal avseenden. Kritiken har främst tagit sikte på sådana grundläggande frågor som rättssäkerhet, ersättning, inlösen och överklagande. Promemorian och remissbehandlingen har också visat på att det väsentliga problemet vid markanskaffning för järnväg är tidsutdräkten vid överklagande av fastighetsdomstolens avgöranden. Den av remissinstanserna framförda kritiken är sådan att den inte kan förbigås obeaktad. Mot denna bakgrund och utan att gå in på enskildheter kunde inte promemorians förslag läggas till grund för en lagstiftning utan ytterligare bearbetning och en ny remissomgång. I avvaktan på att ett lagstiftningsarbete i syfte att effektivisera förfarandet beträffande markåtkomst för järnväg kan slutföras får gällande lagstiftning tillämpas. Inom ramen för denna finns möjligheter till en snabbare hantering av frågan om markåtkomst genom bl.a. ett utvidgat samarbete med lantmäterimyndigheterna och en vidare tillämpning av bestämmelserna om fastighetsreglering i fastighetsbildningslagen.
Herr talman! Jag tackar Mats Odell för svaret. Min fråga om huruvida regeringen avsåg att ta initiativ till mer ändamålsenlig lagstiftning angående markanvändning för järnväg besvaras med att gällande lagstiftning skall tillämpas i avvaktan på att lagstiftningsarbetet kan slutföras. Något annat är väl knappast möjligt? Min fråga nu är: När kan man förvänta sig att den nya lagstiftningen blir klar? Det vore naturligt att få något slags antydan om tidsschemat med tanke på att vi alla tycker att detta är mycket angeläget. Hur bedömer regeringen de invändningar som riktades mot förslaget? Det finns ytterligare en fråga som är intressant att få svar på. Det har nu gått tre år sedan remissomgången avslutades, vad har hänt därefter? Jag uppfattade det som att projektet har legat i träda. Två remissinstanser som har riktat avgörande kritik, enligt kommunikationsminister Mats Odell. Västra Sverige har nämligen sagt att de tillstyrker förslaget att tillskapa institutet banrätt med vägrättsbegreppet som mönster. Man erinrar inte mot huvuddragen i den föreslagna lagstiftningen, men mot dess uppbyggnad enligt väglagens modell. Hovrätten hyser förståelse för att önskvärd utbyggnad av järnvägsnätet kan kräva ett mer ändamålsenligt tvångsförfarande än det vid expropriationslagsförfarande. Jag framställde tidigare en interpellation. Den var föranledd av att jag är oroad över att infrastruktursatsningarna inte kommer i gång tillräckligt snabbt -- Dennisöverenskommelsen finns ju. Det enda jag vet är att de infrastruktursatsningar som nu är på gång gäller spåren norr om Stockholm, men inte mot själva Jag uppfattar det som oerhört viktigt att en ny lag tillkommer utan dröjsmål och att man samtidigt gör klart att expropriationsersättningarna höjs i syfte att oftare kunna göra snabba uppgörelser med markägarna. Detta är inte enbart till gagn för markägarna utan framför allt för en progressiv utveckling.
Herr talman! Låt mig börja med det som Stig Rindborg sade sist. När det gäller Arlandabanan har regeringen i dag fattat beslut om att starta ett expropriationsförfarande för fyrspåret norrut. Vi har först anslagit 200 milj.kr. och nu ytterligare 550 milj.kr. för de arbeten som faktiskt redan är i gång. Det finns ingen ko på isen här. Att starta ett lagstiftningsarbete i syfte att påskynda denna process är ingen framkomlig väg. Vi måste använda oss av de instrument som står till vårt förfogande. Det handlar här om en mycket stor och komplex fråga som berör många olika lagområden, t.ex. expropriationslagen, plan och bygglagen, fastighetsbildningslagen och inte minst naturresurslagen. I denna kammare har jag besvarat ett antal frågor om olika infrastrukturprojekt och anledningen till att de inte kommer i gång. Vi vet att t.ex. tunneln genom Hallandsåsen innebär ett gigantiskt expropriationsförfarande. Den som är fastighetsägare har naturligtvis all anledning att försöka slå vakt om den enskildes rättssäkerhet. Detta intresse står mot kravet på snabbhet i hanteringen. Och det är väl inget tvivel om att det är just kravet på snabbhet kontra den enskildes rättssäkerhet som är själva problemet. Innan man har gripit sig an detta ärende har man ifrågasatt om det över huvud taget föreligger något egentligt behov av ny lagstiftning. När rättsinstitutet vägrätt bildades på 30-talet, för att gå tillbaka något i tiden, fanns det ett mycket påtagligt behov av att bygga ut vägnätet, ett förhållande som inte motsvaras av järnvägens behov i dag. Man skulle kunna säga att det befintliga järnvägsnätet även under överskådlig tid framöver kommer att utgöra huvudparten. Det här har byggts upp genom traditionella rättsliga institut med bildande av särskilda järnvägsfastigheter. Jämförelsen med vägrätten är kanske inte riktigt relevant. Man ser inte framför sig ett stort nät, mer eller mindre finmaskigt, med järnvägar över landet, vilka skall nyanläggas. Det handlar i stället om breddning av spår, Arlandabanan, osv. Jag tror att det i dag finns fem registrerade ärenden som handlar om expropriation för järnvägsändamål på vårt departement. Ett av dessa ärenden gäller Grödingebanan, som Stig Rindborg exemplifierade. Detta ärende är mycket komplicerat och innefattar en rad delbeslut, främst på grund av omfattande ändringsyrkanden under ärendets gång avseende järnvägsdelens sträckning. Det senaste ärendet rör delen Arlandabanan genom Upplands Väsbys kommun. I det fallet har vi som sagt fattat ett beslut i dag. Under kommande tioårsperiod kan man räkna med några projekt, nämligen de återstående linjerna Svealandsbanan. Det finns projekt utefter Norrlandskusten, den s.k. Bothniabanan som banverket har att ta ställning till, osv. En stor del av det planerade banutbyggandet, som dubbelspår, banrätningar, utvidgning av bangårdar torde kunna ske genom fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen. Någon avservärd ökning av antalet expropriationsärenden är knappast att förutse mot denna bakgrund. Herr talman! På Stig Rindborgs fråga när en lagstiftning är att vänta, måste jag faktiskt svara att jag inte vet det. Vi har i dag ingen plattform att stå på för uppfattningen att behovet är stort, utan man måste göra ytterligare överväganden innan man griper sig an detta ytterst komplicerade arbete som det skulle vara att tillskapa en banrätt.

Herr talman! Det är frestande att gå in på de överväganden som skall ligga till grund för placeringen av riksbangård Syd. Som Kenneth Lantz säkert förstår är inte detta ett ärende som man bereder i riksdagens talarstol, utan övervägandena sker framför allt inom banverket. Det är bl.a. den typen av stora strategiska beslut som gör att man ännu inte kan satsa så mycket pengar på utbyggnad av nya spår och nya stora leder i Skåneregionen. Man måste först fatta de stora besluten. Jag kan dess värre inte lova Kenneth Lantz att riksbangård Syd kommer att hamna i närheten av Helsingborg eller i någon annan ort i Skåne. Det krävs en fortsatt utredning och fortsatta överväganden. Flexibiliteten finns dock, och det är faktiskt transportmarknaden som i väldigt stor utsträckning styr var de olika knutpunkterna kommer att ligga, var hamnkapaciteten kommer att bli mest utnyttjad osv. Detta är ingenting som statsmakterna kan styra.
Herr talman! Just transportnäringen i regionen nordvästra Skåne är som bekant väldigt stor och stark. Ett bra sätt att gå denna bransch till mötes är att arbeta för flexibilitet. Jag vill framföra mitt tack till kommunikationsministern, och jag hoppas att vi fortsättningsvis skall kunna vara överens om en god placering av riksbangård Syd.

Herr talman! Varje ny bedömning av effekterna av regeringens politik visar att denna ger upphov till ökad arbetslöshet. Förra veckan kom två sådana bedömningar, nämligen finansdepartementets långtidsutredning och AMS nya prognos. På mindre än ett halvt år har finansdepartementets prognoser för arbetslösheten räknats upp med inte mindre än 60 000 personer. För nästa år blir arbetslösheten nästan 5 %, inemot en kvarts miljon människor. Enligt AMS prognos blir den tidvis ännu högre, 6--7 %. Dessa kalkyler innefattar en stor långtidsarbetslöshet med mycket allvarliga konsekvenser både för dem som drabbas och för Vad beror det på att regeringens bedömning av arbetslösheten har blivit så mycket mer pessimistisk? Ja, det beror inte på omvärlden. Finansdepartementets senaste bedömning visar att exporten ökar i stort sett på det sätt som ni trodde i höstas. Sverige återvinner konkurrenskraft, och Sverige kan ta vara på den uppgång i världshandeln som sker under de närmaste åren. Det är i stället den inhemska bilden som försvagas. Detta är en direkt följd av regeringens egna åtgärder riktade mot investeringarna, mot hushållen och mot kommunerna. Det försämrar möjligheterna för hundratusentals företag att få avsättning för de varor och tjänster som de producerar. Vi socialdemokrater är plågade av att se hur den ena åtgärden efter den andra vidtas som ökar arbetslösheten. Vi är plågade av att se hur det ena förslaget efter det andra med syftet att bekämpa arbetslösheten blir avvisat i utskotten. I går vände vi socialdemokrater oss till de borgerliga partierna i de utskott som har ett särskilt ansvar för kampen mot arbetslösheten, nämligen finansutskottet, arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet. Vi föreslog dem att lägga prestige och partitaktik åt sidan. Vi uppmanade dem att medverka till konstruktiva insatser som förhindrar massarbetslöshet och som tar till vara medborgarnas vilja att arbeta. Som ett led i ett sådant arbete vill vi att riksdagen låter landets ledande ekonomer redovisa sin syn på vilka åtgärder som kan vidtas för att bekämpa arbetslösheten. Jag vädjar till finansministern om att hon bidrar till ett konstruktivt arbete för en effektiv kamp mot arbetslösheten. Gör inte om de misstag som land efter land ute i Europa gjorde under 1980-talet. Då lät man arbetslösheten gå upp, och snart hamnade man i långtidsarbetslöshetens återvändsgränd. Låt oss i stället se till att arbetslösheten bekämpas aktivt och effektivt med de medel som gör det möjligt att behålla en god prisstabilitet och att förbättra konkurrenskraften.

Herr talman! Jag ber att få tacka Allan Larsson för att vi får ytterligare ett tillfälle att diskutera regeringens ekonomiska politik. Jag tycker att det är väldigt trevligt att få göra det. Det är nämligen en mycket bra ekonomisk politik. Det mest konstruktiva som Allan Larsson skulle kunna medverka till för att motverka en ökande arbetslöshet tror jag är att Socialdemokraterna funderar en gång till för att därefter dra slutsatsen att det är precis den ekonomiska politik som regeringen för som kommer att leda till en sjunkande arbetslöshet samt till en stigande sysselsättning och välfärd under åren framöver. För något mindre än ett år sedan var det ju valrörelse i det här landet. Vi i Folkpartiet liberalerna varnade för den arbetslöshetsbomb som låg och tickade. En i åratal felaktig ekonomisk politik skulle komma att leda till att tiotusentals människor varslades om uppsägning och blev av med sina jobb därför att deras företag var olönsamma. Vi varnade i likhet med AMS-chefen för att arbetslösheten skulle komma att stiga. Svaret från Socialdemokraterna då var närmast ett goddag yxskaft. Det fanns inte några allvarligare problem, sade ni. Kurvan för industriproduktionen och sysselsättningen skulle snart vända uppåt -- den berömda vändpunktsdebatten. I dag har vi facit i hand. Den arbetslöshetsbomb som Allan Larsson apterade håller nu på att brisera. Det är ett mycket högt pris som enskilda människor i dag tvingas betala för den tredje vägens misslyckanden. Herr talman! Därför har regeringen slagit in på en ekonomisk politik som syftar till att ställa landets ekonomi till rätta. Denna ekonomisk-politiska strategi ligger fast. Den strategi som vi har valt är en kombination av tillväxtskapande åtgärder och en politik för låga pris och löneökningar. Det är den enda möjliga politiken. För en vecka sedan presenterade finansdepartementets tjänstemän årets långtidsutredning. Jag vet att Allan Larsson har fått en alldeles egen föredragning av innehållet i denna. Tydligen har han inte riktigt tagit till sig budskapet. Budskapet i långtidsutredningen är nämligen detsamma som det som jag har fört fram i riksdagens talarstol ett antal gånger, senast i den finanspolitiska debatten för två veckor sedan: den ekonomiska politiken måste vara långsiktig och fast. Kortsynta hänsynstaganden får inte förstöra möjligheterna till framtida tillväxt. Långtidsutredningen visar nämligen att det finns mycket goda möjligheter till en stark ekonomisk utveckling i Sverige framöver. Utredningens författare talar faktiskt om 90-talet som det goda årtiondet. I ett fullt troligt scenario visar man hur Sverige kan nå treprocentiga tillväxttal fram till år 2005. En sådan utveckling, bara som en illustration, skulle innebära att sysselsättningen ökar och att det genomsnittliga hushållet får en inkomstökning med närmare 50 %, från 200 000 kr. i dag till 300 000 kr. Denna utveckling är, tycker jag, mycket eftersträvansvärd, därför att den ger människor ökad välfärd. En sådan utveckling kommer inte av sig själv. Den kräver åtminstone två saker. Den ena faktorn är att det behövs en hygglig ekonomisk utveckling i utlandet. Sannolikheten för en sådan utveckling är faktiskt ganska stor med hänsyn till de positiva effekterna av en ökande internationalisering och av utvecklingen beträffande EG:s inre marknad. Det finns faktiskt en del tecken på en uppgång i USA, och dessa blir allt tydligare. Den andra faktorn som långtidsutredningen lägger betydligt större vikt vid är att Sverige för en god ekonomisk politik, och det är en sådan politik som regeringen har slagit fast. Man kan säga att den innehåller tre huvudinslag: Först gäller det att öka den ekonomiska tillväxten genom strategiska skattesänkningar, infrastrukturinvesteringar, satsning på forskning och utbildning samt andra åtgärder som stimulerar till investeringar och sysselsättning i Sverige. Det är ju här som vi vill ha jobben. Den andra uppgiften är att sanera de offentliga finanserna för att säkra en låg inflation, bereda investeringar utrymme på kapitalmarknaden och hålla Sverige inom ramen för EG:s konvergensregler. Socialdemokraterna lämnade efter sig offentliga finanser i en betydande oreda -- milt uttryckt. Den tredje delen i den ekonomiska strategin handlar om att skärpa konkurrenstryck och förändringstryck i hela den svenska ekonomin och att samtidigt skapa en valfrihetsrevolution för medborgarna. De åtgärder som vidtas på kort sikt inom ramen för denna strategi för att lindra effekterna av den förra regeringens politik när det gäller enskilda människor måste naturligtvis verka i samma riktning som de långsiktiga åtgärderna. Därför ingår i denna långsiktiga strategi betydande tidigareläggningar av infrastrukturinvesteringar, utbildningsinsatser och andra aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En viktig del av den långsiktiga strategin är just anpassningen av åtgärderna i tiden, så att enskilda människor inte i onödan får betala ett alltför högt pris för tidigare misslyckanden. Kortsiktiga åtgärder som verkar i motsatt riktning mot vad som är nödvändigt på längre sikt hotar faktiskt ekonomins tillväxtkraft. De riskerar att leda till valutautflöden och räntechocker och därmed till en fördjupad arbetslöshetskris. Den socialdemokratiska politiken har hittills handlat om precis sådana åtgärder som långtidsutredningen varnar för. Man säger sig vara för ett sänkt skattetryck på sikt, men man vill höja skatterna, särskilt för de mindre och medelstora företagen, med flera miljarder kronor. Man vill minska de offentliga utgifterna på sikt, men först skall de öka. Herr talman! Om man skall gå åt ett håll, är det faktiskt klart olämpligt att börja färden med att gå åt precis motsatt håll. Resultatet av en sådan utflykt blir bara att man når målet mycket senare. Risken är också överhängande för att man aldrig någonsin kommer fram. Detta vet socialdemokraterna. De bedriver nu en politik som fungerar enbart i opposition, den skulle inte fungera om de vore i regeringsställning. Det är därför den förre finansmininistern, Allan Larssons företrädare Kjell-Olof Feldt, i en intervju nyligen varnar för att Socialdemokraterna skulle komma till den felaktiga slutsatsen att deras oppositionspolitik är riktig. Han säger att man riskerar att ''bygga upp en position inför nästa val som gör att socialdemokratin i regeringsställning skulle bli livsfarlig för landet.'' Det är ganska hårda ord fällda av en tidigare socialdemokratisk finansminister. När Bengt Westerberg för litet drygt en månad sedan deltog i en debatt av det här slaget, även den initierad av Socialdemokraterna, sade han helt riktigt: ''Infrastrukturinvesteringar och aktiv arbetsmarknadspolitik går hand i hand med en politik för tillväxt och stabila priser.'' Det är -- jag vill gärna upprepa detta -- en viktig del av regeringens ekonomisk-politiska strategi att hävda arbetslinjen och att anpassa åtgärder i tiden, så att enskilda människor så långt möjligt hålls skadeslösa av tidigare misslyckanden. Därför har vi betydande mängder av åtgärder för att behålla och utveckla arbetskraftens kompetens och för förbättringar av landets infrastruktur, som är självklara delar av en långsiktig tillväxtpolitik. Vi har fattat beslut om ganska stora tidigareläggningar av investeringar i vägar och järnvägar. Vi har lagt ett förslag till riksdagen som behandlas just nu, om ungdomspraktik. Det är meningsfull sysselsättning för ungdomar. Till min häpnad har Socialdemokraterna gått emot detta förslag. Det är milt sagt uppseendeväckande, nästan skandalöst, tycker jag. Socialdemokraterna säger alltså nej till offensiva förslag från regeringen som ger ungdomar meningsfull sysselsättning. Arbetslöshet är faktiskt, Allan Larsson, en oerhörd mänsklig tragedi. Den som blir arbetslös kan få sitt sjävförtroende knäckt. Vi vet att det finns ett samband mellan arbetslöshet och dålig hälsa samt många andra sociala problem. Därför är det en politisk huvuduppgift att se till att föra en politik som skapar långsiktiga och trygga jobb. Jag beklagar verkligen att Socialdemokraterna inte tycks vara med på den linjen. Regeringen är ständigt uppmärksam på läget på arbetsmarknaden. Vi kommer kontinuerligt med förslag. Det räcker med att se på det som föreslagits under det senaste halvåret för att dra denna slutsats. Styrkan i regeringens ekonomiska politik ligger i just överensstämmelsen mellan de kortsiktiga åtgärderna och de långsiktiga målen. En sådan politik är nödvändig om vi skall kunna få i gång tillväxten och få ned arbetslösheten till rimliga nivåer. Allan Larssons bidrag hittills är att riskera högre räntor och färre jobb. Konkret är det att säga nej til ungdomspraktik. Jag tycker att det är en dålig politik, särskilt för dem som i dag är arbetslösa.

Herr talman! Jag valde i min inledning att uppmana Anne Wibble att lägga prestigen och partitaktiken åt sidan och medverka i ett konstruktivt arbete för att bekämpa arbetslösheten. Tyvärr för de arbetslösa visar Anne Wibble ingen som helst vilja att föra ett konstruktivt resonemang. Allt var fel tidigare, nu är allt så bra. Men utgångspunkten när den här regeringen startade sitt arbete var att arbetslösheten i Sverige var lägre än i alla länder med borgerlig regering, som har prövat er politik. Ni har själva visat att er politik, nu när man räknar in effekterna, leder till en arbetslöshet som omfattar 60 000 fler människor än ni visade i prognoserna i höstas. Kom också ihåg, Anne Wibble, att när ni tog över var Sverige ett av de få länder som uppfyllde EG:s högt ställda stabiliseringskrav. Det är utgångspunkten. Det skall ni tala om för omvärlden, just för att det inte skall uppstå sådana situationer som i höstas, när ni pratade fram valutautflöde och räntechock. Jag skall försöka, herr talman, att återföra debatten till det spår som jag angav. Det är angeläget att nu snabbt sätta in åtgärder som förhindrar den väldiga ökning av arbetslösheten som anges i både finansdepartementets och AMS prognoser. Vi skall bekämpa arbetslösheten med metoder som gör det möjligt att samtidigt bevara prisstabiliteten och återvinna konkurrenskraft. Vad är det då vi vill göra? Jag skall ge några exempel på det. Vi vill att fler skall få yrkesutbildning. Därför bör gymnasieskolan byggas ut. Ungdomar skall gå in i utbildning, inte ut i arbetslöshet. Vi vill stimulera kompetenshöjning i arbetslivet. Det är bättre att använda pengar till sådant än till att betala ut passivt kontantstöd. Vi vill att vuxna som vill förkovra sig skall kunna göra det genom komvux. Det är verkligen ingen lyxutbildning för Spanienfarare, som en del har fått för sig. När det är lågkonjunktur på arbetsmarknaden skall det vara högkonjunktur i utbildningen. Det motverkar arbetslöshet. Det motverkar också inflation genom att vi slipper framtida flaskhalsar i form av brist på arbetskraft. Vi vill att ungdomar skall ha jobb, och vi tycker inte att regeringens förslag räcker till. Ungdomar skall ha arbete och en lön att leva på. Det ger inte regeringens förslag. Vi vill få till stånd ombyggnad och underhåll av skolor och andra kommunala lokaler. Det är nu när det finns ledig kapacitet som vi skall klara av det. Vi vill rusta upp och modernisera bostäder från miljonprogrammets dagar. Det är nu det skall ske, inte om några år, då näringslivet vill sätta i gång och bygga. Vi vill rusta upp vägarna och skynda på de stora projekt som regeringen nu senarelägger, t.ex. Det är nu jobben skall i gång. Det behövs alltså insatser inom utbildning och på arbetsmarknadspolitikens område, och det behövs investeringar och underhåll. Men det behövs också insatser för att stabilisera finansmarknaden och återställa framtidstron på detta viktiga område. Vi vill säkerställa att näringslivet får tillgång till det riskkapital som finns på marknaden. Därför bör staten avstå från planerna på att suga in 10 miljarder kronor per år till statsbudgeten. Utförsäljningen av de statliga företagen sker vid alldeles felaktig tidpunkt. Denna utförsäljning blir en snara om halsen på de privata företag som skall växa och som behöver nytt kapital. Vi vill för vår del i stället öka tillgången på riskkapital genom att ge AP-fonden större frihet och möjlighet att själv välja sina placeringar. Det kommer att behövas nytt riskkapital på många håll i näringslivet, både i banker och inom industrin under de närmaste åren. Det är bra för svensk ekonomi och för pensionerna att vi kan göra på detta sätt. Skall vi undvika att finanskrisen fördjupas måste fastighetsmarknaden stabiliseras. Som en första åtgärd bör regeringen dra tillbaka planerna på att sälja ut fastigheter för över 20 miljarder kronor. Blotta förekomsten av sådana planer pressar ned fastighetsmarknaden och driver upp förlusterna i banksystemet. Det vore faktiskt mer affärsmässigt om staten i det här läget köpte fastigheter än sålde fastigheter. Som en andra åtgärd bör regeringen vänta med sänkningen av avdragsrätten för villaägarnas och bostadsrättshavarnas ränteutgifter. Denna sänkning skall träda i kraft den första januari nästa år. Den innebär redan nu en ytterligare press på villaägarna och bostadsrättshavarna, och det leder till kreditförluster i banker och kreditinstitut. Herr talman! Detta är exempel på konkreta åtgärder som vi kan vidta för att bekämpa arbetslösheten. Vi är beredda att medverka i ett konstruktivt arbete med denna riktning. Vi vill förhindra att Sverige dras allt längre in i arbetslöshetens återvändsgränd. Tiden rinner snabbt, finansministern. Arbetslöshetssiffrorna räknas upp för varje ny prognos över den enda vägens politik. Jag vill än en gång vädja till finansministern att tänka över situationen, lägga partipolitiken och prestigen åt sidan och bli litet mer konstruktiv.

Herr talman! Stoppa arbetslösheten, nu går det här inte längre! Utan att överdriva skulle jag kunna säga att regeringens agerande mot arbetslösheten kan betecknas som mycket svagt. Det var så som finansministern sade, att Folkpartiet före valet varnade för en arbetslöshetsbomb. Nu har den bomben briserat. Frågan är om det var folkpartisterna eller socialdemokraterna som tände på. Nog är det väl så att finansministern representerar Folkpartiet, och det är nu som bomben har briserat. AMS prognos pekar på att vi är inne i ett mycket allvarligt läge och att oerhört många arbetstillfällen kommer att försvinna till nästa sommar, om ingenting händer. Då måste man stoppa arbetslösheten. Det är på största allvar vi måste ta det här för att vi inte skall få en permanent öppen arbetslöshet. Nu har vi ett sådant läge att nästan var och en känner någon, släkting eller bekant, som är arbetslös. Då går det inte, fru finansminister, att hänvisa till att vi år 2005 har tillväxt och välfärd. Nu är huvudfrågan: Vilka skall få del av tillväxt och välfärd? Stämplar vi nu ut människor, är de utanför den tillväxt som sker. Det ser vi redan i industrin. Vi kan få en uppgång i industrin. Vi kan få en uppgång av vinsterna. Men hur många är det som är i arbete i vårt land? Vägvalen är tydligen: inflationsbekämpning och arbetslöshet, men om man vill vidta offensiva åtgärder mot arbetslösheten, då hotas det med höjd ränta. Vad är det för samhälle som vi lever i? Vad i hela friden är det för en marknad som tillåter sådana val över huvud taget? Detta borde finansministern svara på som så gärna vill att denna marknad skall råda över allting. AMS föreslår nu att man skall satsa ytterligare 5,3 miljarder. Pengarna skall gå till infrastruktur, reparationer och ombyggnader. För vänsterpartiets del föreslår vi ca 10 miljarder över regeringsförslaget som skulle satsas mot arbetslösheten -- 6,4 miljarder direkt till sysselsättningsskapande åtgärder, dessutom 2,5 miljarder till utbildning och 1,6 miljarder till beredskapsarbeten. Dessa är oerhört viktiga i dag då många inte längre får stämpla på arbetslöshetskassan. Vi har alltså varit tidigt ute och, kan jag väl säga, varit något mer förutseende än regeringen, som fortfarande tydligen inte har insett allvaret i det hela. Visst finns det ljuspunkter i industrin, som Allan Larsson sade, men frågan är ändå om vi skall tillåta att så många får lämna industrin i det här läget. Vore det inte på sin plats att fundera över särskilda stimulansåtgärder för att öka kompetensen hos dem som i dag är verksamma i industrin? När konjunkturen vänder, bör de finnas kvar i industrin, för i så fall har vi ett gott försprång. Men jag ser inga sådana åtgärder. I stället dumpar industrin människor ut i arbetslöshet, trots att arbetsmarknadsstyrelsen erbjuder resurser till utbildning. Det är egentligen inhemska problem som vi har att brottas med i dag. Den kritik som de nuvarande regeringspartierna riktade mot den gamla regeringen för att svårigheterna är inhemskt skapade, framför allt på industrisidan, slår tillbaka på den nuvarande regeringen vad gäller byggandet och i fråga om kommunerna.

Det skulle sätta fart på hjulen, så att arbetslösheten minskar framöver. Jag tycker att finansministern borde ta sig en särskild funderare över om inte den vägen vore värd att gå. I sammanhanget kan man tycka att oppositionen borde vara helt enig. Jag instämmer i flera av Allan Larssons förslag -- ja, i nästan allihop -- men jag blir förvirrad, liksom finansministern blev i den ekonomiska debatten. Hur är det med socialdemokraterna egentligen? Vill ni stoppa indragningen från kommunerna eller inte? Vad är det för linje som gäller? Det vore mycket intressant, Allan Larsson, att se om det finns en enig opposition i riksdagen, vilket det gör ute i landet, som absolut anser att de här pengarna skulle göra nytta för sysselsättningen framöver. Till sist: Det borde finnas möjligheter till en bred enighet om att stoppa arbetslösheten. Vi borde kunna komma överens om infrastruktursatsningar mycket snabbare och mycket effektivare än vad som sker i dag. ROT-program i vid omfattning borde det finnas allmän uppslutning kring, likaså om att inte dra in pengar från kommunerna, om att utbilda människor i industrin och öka deras kompetens i stället för att driva ut dem i arbetslöshet, och t.o.m. om regionala satsningar -- jag tänker då på skattelättnader i den privata tjänstesektorn, t.ex. i fråga om turistmomsen.

Herr talman! Låt mig börja med att något kommentera det som Ian Wachtmeister sade. Om förslagen är bra, är det självklart att de skall genomföras. Jag kan nämna, bara som en liten upplysning, att vi diskuterar frågan om fastighetsskatten på kommersiella lokaler just därför att det är så oerhört centralt att bevara och säkra en stabilitet i betalningssystemen. Det är uppriktigt sagt bra mycket bättre att göra någonting på det området än att staten skall börja köpa fastigheter, som Allan Larsson tycks vara inne på. Allan Larsson nämnde att Sverige uppfyller konvergenskraven som EG har ställt upp. Ja, det är alldeles utmärkt. Jag var faktiskt så sent som i går i London och slog på trumman för att Sverige är ett oerhört bra land att investera i. Vi har väldigt goda framtidsutsikter. Om vi gjorde som Allan Larsson tycks förespråka nu, dvs. stimulerade till en betydande inhemsk expansion, befarar jag, med ledning av de samtal som jag förde i London, att de utländska investerarna skulle fly landet som attan. Det var precis det de gjorde under den socialdemokratiska regeringstiden. Allan Larsson var mycket inne på att vara konstruktiv, och jag vill gärna ta fasta på det. Om socialdemokraterna och Allan Larsson verkligen ville göra en konstruktiv insats, tycker jag att de borde fundera på en viktig fråga som inte har varit uppe här, nämligen hur parterna skall utforma ett lönesystem som fungerar i en låginflationsekonomi med fast växelkurs. 10 % har vi helt andra utgångspunkter nu än under 80-talet, säg prisökningar på 2 % och löneökningar som vid den låga inflationstakten ger ökade reallöner. Därför tycker jag att det är angeläget att parterna börjar fundera på hur de skall bryta upp ortodoxa tänkesätt och rutiner och sätta sig ned tillsammans eller var för sig och tänka igenom hur man skall lägga upp framtida förhandlingssystem. Det är nämligen angeläget från den utgångspunkten att parterna funderar över vad som kan behöva förändras för att säkerställa låginflationsförväntningar i fackförbund och arbetsgivarorganisationer. I stället för att enbart vända sig till ministrar med frågor om hur arbetslösheten skall klaras, undrar jag om inte de organisationsanknutna riksdagsledamöterna kunde passa på att göra en konstruktiv insats och ställa den typen av frågor till egna styrelser och parter på arbetsmarknaden. Jag vill gärna upprepa det uttalande av förre finansministern Kjell-Olof Feldt som jag återgav förut. Han har ju sagt att den politik som Allan Larsson förespråkar innebär att man bygger upp en position inför nästa val som gör att socialdemokratin i regeringställning skulle bli livsfarlig för landet. Kjell-Olof Feldt har nämligen förstått det som Allan Larsson inte tycks förstå, nämligen att om man syftar till att minska arbetslösheten kan man inte föra en ekonomiskpolitisk debatt utan att frågan om långsiktighet och förtroendet för den svenska ekonomin faktiskt är med i diskussionen. Allan Larsson har nu hållit anförande efter anförande och talat om behovet att göra någonting åt arbetslösheten. Men han talar aldrig om vikten av att hos svenska arbetsmarknadsparter och företag och hos utländska investerare skapa det förtroende som socialdemokratisk politik tyvärr har helt förstört. Att nu kortsiktigt göra fel saker kan skada sysselsättningen under hela 90-talet. Vi har från regeringens sida ständig uppmärksamhet på läget på arbetsmarknaden, och jag vill gärna upprepa att en aktiv arbetsmarknadspolitik som innefattar arbetslinjens fullföljande är en central del av den tillväxtfrämjande politik som nu förs. Jag kan nämna för dem som inte kommer ihåg det att i höstas, omedelbart efter regeringsskiftet, anslogs ungefär 4 miljarder kronor för dels tidigareläggning av statliga byggnadsinvesteringar, dels betydande insatser i AMS regi, bl.a. för utbildning. I december anslogs ytterligare medel till arbetsmarknadsstyrelsen. Man behöver inte slå på trumman varje gång man gör saker och ting, utan det viktiga är ju att åtgärderna sätts in. I januari tidigarelades infrastrukturinvesteringar för ungeför 4 miljarder och för något mindre än en månad sedan ytterligare infrastrukturinvesteringar för 4 miljarder kronor. Den inriktningen, att anpassa åtgärdernas förläggning i tiden, kommer vi att fullfölja just därför att vi har den mycket höga ambitionen att inte i onödan utsätta enskilda människor för att betala ett alltför högt pris för en tidigare, misslyckad politik. Men det måste vara åtgärder, Allan Larsson, som passar in i en långsiktigt förtroendeskapande politik. Om Sverige övergav långinflationslinjen och gav sig in på en expansiv politik, ungefär som fransmännen gjorde i socialistisk regi under ett år, skulle vi medvetet förstöra utsikterna till en god ekonomisk utveckling och en god sysselsättningsutveckling för resten av 90-talet. Detta tänker jag icke medverka till.

Herr talman! Vi skall inte överge någon låginflationspolitik. Vi är mycket bestämda. Den nedväxling vi åstadkom förra året från en hög inflation till en prisstabilitet på bästa europeiska nivå skall fullföljas. Det är inte Anne Wibbles politik som har åstadkommit att vi nu har den lägsta inflationen i Europa. Det gjorde vi, och det tänker vi fullfölja när vi igen får möjlighet att driva vår politik. Det är viktigt att skapa ett internationellt förtroende. Det kunde vi se under förra året. Vi kunde få ner räntan och åstadkomma ett kraftigt valutainflöde. Det var ett uttryck för att omvärlden hade förtroende för den ekonomiska politik som fanns i vår budget och vår kompletteringsproposition. ECU-anslutningen kunde genomföras på ett sätt som fungerade perfekt, vilket ytterligare pressade ner räntorna. Det som sedan hände efter valet var att ni förstörde mycket av detta. Det var ert sätt att hantera den parlamentariska situationen och ert sätt att förneka det faktum att Sverige uppfyllde EG:s stabiliseringsnormer som skapade osäkerhet och som gjorde att man utomlands trodde att ni höll på med samma operationer som man gjorde i Finland. Det var ni som skapade osäkerheten i omvärlden. Ni kostade svenska folket ett valutautflöde och en räntechock. Jag har läst Kjell-Olof Feldts artikel och intervju med stort intresse. Jag kan instämma i väldigt mycket av vad han sade. Det skall inte drivas en politik som präglas av lättsinne. Jag kan försäkra Anne Wibble att de jag diskuterat med i min riksdagsgrupp inte uppfattar mig som särskilt lättsinnig, tvärtom. Jag fortsätter den kärva linje jag hade som finansminister, och det tänker jag också göra framöver. Kjell-Olof Feldt pekar på två saker. Det första är: Inga överbud. Titta då på vårt budgetalternativ. Det finns en enda post där vi föreslår en permanent utgiftsökning, en enda post. Den är på 50 milj.kr., och det gäller bekämpning av ekonomisk brottslighet. Jag tycker det är väl använda pengar. På några andra områden har vi inte föreslagit några lättsinniga utgiftsökningar. Så är det, och där har Kjell-Olof Feldt och jag samma uppfattning. Dessutom pekar han på en annan sak. Det finns en risk med den blockpolitik som nu bedrivs. Men det är därför att Folkpartiet har fångats in av Moderaterna och att socialliberalism har blivit nyliberalism som det blivit blockpolitik. Det får ni ta på ert eget samvete. Jag tycker att vi skall fortsätta att citera Kjell-Olof Feldt. Jag vill citera ur hans artikel i Dagens Nyheter för en tid sedan: ''Den största olyckan vore om västvärldens regeringar, inkl. den svenska, verkligen trodde att strukturreformer av 80-talstyp är lösningen på världens ekonomiska svårigheter. De är som sagt i mångt och mycket förträffliga -- men de är ingen motor för tillväxt.'' Betänk detta Kjell-Olof Feldts uttalande. Efterfrågan i ekonomin är ganska avgörande för om det skall bli någon produktion. Om inte efterfrågan finns har inte heller alla de hundratusentals små och medelstora företagen i hela landet någon möjlighet att avsätta sina varor och tjänster. Det som är problemet med regeringens ekonomiska politik är inte att man vill satsa på insatser i arbetsmarknadspolitiken. Det är bra att det görs. Men det räcker inte när man samtidigt på en rad andra områden ser till att försämra avsättningsmöjligheterna, pressa ner aktiviteten och därmed sysselsättningen. Nu har ni själv med de tre prognoser ni har lagt fram sedan ni tillträdde för ett halvår sedan visat effekterna av detta. I oktober lade ni fram en prognos som byggde på att ni då inte redovisade effekterna av er politik. I januari hade ni för första gången räknat in effekterna, och nu har långtidsutredningen gjort det en gång till. Där står det svart på vitt att med den politik som den här regeringen för blir arbetslösheten 33 % större än vad ni räknade med i höstas. Det är 60 000 fler beroende på de åtgärder ni har vidtagit eller avstått från att vidta. Det är svart på vitt innebörden i den politiken, och det är mot den som vi är oerhört kritiska. Det är därför vi vädjar till ledamöterna i framför allt de utskott som har ett ansvar för sysselsättningsfrågorna. Låt oss komma över prestigen, partitaktiken, blockpolitiken och få i gång en ordentlig diskussion här i riksdagen om det vi borde få ett underlag om från regeringen men som inte kommer, nämligen hur den ekonomiska politiken utformas så att vi undviker den väldiga ökning av arbetslösheten som ligger i regeringens egna prognoser. Låt oss göra detta, och kalla in de bästa ekonomerna i landet att medverka i ett sådant arbete, så kan vi kanske här i riksdagen komma ifrån den blockpolitik som just Kjell-Olof Feldt varnade för och jag också tror är väldigt allvarlig för tillståndet i landet. Låt oss göra detta här i riksdagen när nu inte Anne Wibble är beredd att medverka.

Herr talman! Jag har tre minuter på mig. Det gäller att visa drag under galoscherna. Vi ser framåt säger alla och citerar sedan en gammal finansminister. Det var ett bra sätt att se framåt. Sedan ett hjärtligt tack till fru Wibble. Det var första gången hon har svarat på några frågor från mig, och den här gången gällde det fastighetsskatten för kommunala fastigheter. Det blir mycket spännande att se fortsättningen. Det är hårda tider, tider som kräver något av oss alla. Det gäller att släppa prestigen, där håller jag med Allan Larsson. Sedan vill jag påpeka att det går att låna till investeringar. Det är märkligt att detta skall behöva påpekas. Men man kan låna till investeringar, kära svenska folk. Däremot kan man inte låna till konsumtion. Därför kan man också sälja statliga företag och få in pengar och investera dem i infrastrukturen. Det går väldigt bra. Sedan bör man ge företagen chansen så att de kommer loss. I Grönköpings veckoblad stod det förr i tiden: Giv fisken luft. Det behöver man säga i Sverige också för företagen. Ge dem rätt signaler, sedan klarar de sig. Det går att effektivisera i företag, det vet vi, men det går också väldigt bra att effektivisera i landsting och kommuner. Landsting kan man t.o,m. lägga ner, till att börja med. Kommunerna är i allmänhet den största arbetsgivaren i varenda kommun. Ni kan ju tänka er vad det går att göra där utan att minska på servicen. Konkurrensen måste vara fri. Det hoppas jag att alla människor vid det här laget förstår. Gör ni inte det? Allright. Om vi nu vidgar vyerna ett ögonblick och säger: Bygg då utomlands, ge mellanskillnaden som u-hjälp. Tänk om vi kunde göra Baltikums sak till vår! Tänk om vi kunde adoptera Estland i våra hjärtan, eller åtminstone i vår hjärna till att börja med, och vidga vår horisont och se vad vi kan göra där borta. Då kanske vi skulle hitta lösningar istället för att bara hitta problem. Tänk om man ens kunde våga föreslå en sådan sak som taxfree till Gotland här inne i kammaren utan att alla nykterister svimmar. Då skulle man få i gång en massa saker. Det är ett gott förslag som kostar noll kronor. Då får man i gång en stor verksamhet med turism, näringsliv och alltihop där. Tänk på att det finns 230 000 anställda i turistnäringen! Det finns fantastiska möjligheter. Men sådant här dödas av en sorts nykterhetsmaffia! Det sitter allmänhet här inne i kammaren när det gäller att trycka på knapparna -- de kanske är ute i restaurangen just nu. Sådana här saker måste man släppa. Man måste släppa taget. Det kan inte vara sant att denna kammare varken vill eller vågar. Så är det väl inte, eller hur? Politiker tycks inte vara till för att göra någonting. Det är en uppfattning man har runt om i landet, och det är en uppfattning som även jag har fått. De kan inte ens få någonting gjort. Nu måste vi visa att vi kan det. Kan inte ni vara vänliga att se till att jag har fel i min misstanke om vad riksdag och regering duger till?, snälla herr talman.

Herr talman! Att stoppa arbetslösheten är ett så allvarligt problem att jag inte tror att lägre spritpriser till Gotland löser det hela. Finansministern svarar däremot inte på en av de viktiga frågorna om att stoppa arbetslösheten. Hur går det med kommunerna? Vill ni ta några allvarliga tag där? Skall ni dra in de här pengarna? Vill ni använda dem för att se till att arbetslösheten inte ökar? Svara, finansministern! Det är oerhört viktigt. Jag tycker även att Allan Larsson skall svara. Vad vill Socialdemokraterna med de här pengarna egentligen? Ute i kommunerna säger varenda socialdemokrat att dem skall vi använda för att minska arbetslösheten. Att vara luddiga på den här punkten stärker inte förtroendet för socialdemokratins program i övrigt. Bestäm er ganska snart! Allan Larsson har tre minuter kvar för att svara på den frågan. Sedan tog finansministern återigen upp detta med lönerna. Jag trodde det var ett olycksfall i arbetet sist när regeringen krävde lägre OB-ersättningar och ville gå in i avtalen. Men det är tydligen inte så. Finansdepartementet skall tydligen styra totalt här. Är man så dumdristig i ett civiliserat samhälle att man vill förbjuda försäkringar och genomföra social nedrustning, dålig fördelningspolitik och skattesänkningar för de rika, ökar man ju på inflationsbrasan. Då reser de arbetande och löntagarna berättigade krav på lönekompensation. Det måste vara en ganska dumdristig politik som finansdepartementet för i detta hänseende. Sedan gäller det frågan om kort och lång sikt. Regeringen vill inte diskutera några kortsiktiga åtgärder, eftersom de hela tiden strider mot de långsiktiga åtgärderna. Det betyder att man offrar dem som är arbetslösa och dem som kommer att bli det. Man vägrar att vidta åtgärder som är effektiva. Jag uppfattar det så att de långsiktiga åtgärderna kräver arbetslöshet. Då ställer jag återigen frågan till finansdepartementet: Finns det någon som har lyckats föra den politik som regeringen nu för utan att ha en stor och omfattande arbetslöshet? Detta att vi får en rest av permanent arbetslösa och utslagna är allvarligt. Regeringen vill inte lyssna på det här. Därför tycker vi i Vänsterpartiet att det är oerhört angeläget att vi kommer överens om att satsa på all den infrastruktur som går, på ROT program och på att inte dra in pengar från kommunerna och använda dem till sysselsättning. Vi bör utbilda i industrin i stället för att avskeda, och vi bör göra regionala satsningar. Det gäller inte sänkta spritpriser, men satsningar på turism i övrigt. Det kan ge regionala fördelar.

Herr talman! Ian Wachtmeister tror tydligen att man främjar tillväxten genom att öka alkoholkonsumtionen. Jag tror inte det. Just det förslaget var sällsynt dåligt.

Det är ett oerhört centralt och konstruktivt förslag. Det skulle vara intressant att höra om Allan Larsson delar denna uppfattning. Lars-Ove Hagberg sade av något konstigt skäl att regeringen inte vidtar några kortsiktiga åtgärder. Han kan rimligen inte ha lyssnat på vad jag sade. Det måste ha varit en färdigskriven lapp. Regeringen sätter in en betydande mängd kortsiktiga åtgärder. Vi tidigarelägger dessutom långsiktigt riktiga åtgärder just för att undvika att ungdomar aldrig kommer in på arbetsmarknaden och för att undvika att invandrare eller handikappade slås ut för att aldrig komma tillbaka till arbetsmarknaden. Vi gör detta för att undvika att människor fastnar i en arbetslöshetsfälla med permanent hög arbetslöshet. Det var mig en glädje att få upprepa detta. Allan Larsson sitter i fullmäktige i riksbanken. Jag föreslår att han tar upp en diskussion med de andra ledamöterna i denna krets om vad som skapade valuta och ränteproblemen i höstas. Eller också kan han tänka tillbaka på vad som skapade räntechocker under den tid som han själv satt som finansminister. Ett av de viktigaste skälen, bortsett från den finska smittan, var att svenska och utländska bedömare av svensk ekonomi ännu inte har fullt förtroende för att Sverige klarar de påfrestningar som hårdvalutapolitik och låginflationspolitik innebär. Genom sina förord för en mer expansiv politik ger Allan Larsson näring åt det bristande förtroende som hans egen politik tidigare har skapat. Det är oerhört beklagligt. Eftersom Allan Larsson talade mycket om att bryta blockpolitik -- jag tycker att det vore alldeles utmärkt -- skulle en viktig första insats vara att ansluta sig till den politik som medverkar till att skapa förtroende för den svenska ekonomin. Detta är det enda sätt på vilket vi kan få ner den svenska räntenivån. Om Allan Larsson vill medverka till en sådan politik kan vi återföra den svenska räntenivån till en mer rimlig nivå. Då får vi bort en mängd åtstramningseffekter på kreditmarknaden. Vi underlättar för mindre och medelstora företag att låna pengar för investeringar, expansion och nya jobb i näringslivet. Det vore en verkligt konstruktiv insats från Socialdemokraterna. Allan Larsson hävdade också att långtidsutredningen sagt olika ting. Det föranleder mig att konstatera att det kanske vore bra med en liten repetition av vad som står i långtidsutredningen. Där framkommer nämligen mycket tydligt att det finns anledning att tro att en viss reduktion av byggsektorn och en viss återhållsamhet i den kommunala sektorn är nödvändig på lång sikt för att ekonomin skall kunna växa bra. Då är det konstigt att Allan Larsson hävdar att vi ytterligare skall subventionera just de delarna av ekonomin. Det skulle strida mot den långsiktiga utvecklingen. Därför vill jag gärna nu veta svaret på en fråga som jag ställt förut, och som Lars-Ove Hagberg också tog upp, nämligen vad Socialdemokraterna tänker göra med de miljoner som regeringen avser att dra in från kommuner och landsting. Det framgår på ett par ställen att de skall dras in. Ni har inte räknat det som någon belastning i budgetpolitiken. På ett annat ställe sägs att de skall användas för vård och omsorg. På ett tredje ställe sägs att de skall användas för byggnadsinvesteringar i kommunerna. Man kan faktiskt inte använda samma pengar tre gånger. Det skulle vara intressant att veta vilket av dessa förslag som Allan Larsson i praktiken vill föra fram. Låt mig återkomma till den fråga som jag ställde i mitt första anförande. Det gäller ett oerhört konstruktivt och offensivt förslag som regeringen fört fram just för att undvika att ungdomar fastnar i ett läge där de aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Vi föreslår att man inför något som vi kallar ungdomspraktik. Det skulle ge tiotusentals ungdomar meningsfull sysselsättning nu. Det är oerhört viktigt. Det förslaget säger Socialdemokraterna nej till. Det tycker jag nästan är skandalöst. Här finns en omedelbar möjlighet att göra en insats i blocköverskridande termer, Allan Larsson. Socialdemokraterna skulle kunna ändra sig på den här punkten och tycka att det är bra med ungdomspraktik för arbetslösa ungdomar.

Herr talman! Anne Wibble bad mig uppmana dem som är fackligt verksamma att diskutera lönepolitiken. Jag behöver inte göra det. Det gör man på den fackliga sidan utan pekpinnar från mig. Det skulle vara intressant om Anne Wibble kunde uttrycka någon enda liten synpunkt om det förhållandet att man i de stora företagen, oavsett hur lönsamheten ser ut, fortsätter med en hög utdelning, och t.o.m. höjer den. Hur skall man kunna bedriva en sansad lönepolitik under sådana omständigheter? Om Anne Wibble lovar att engagera sig i den debatten, skall jag nog kunna ha någon mening om vad som skall komma efter det stabiliseringsavtal som jag engagerade mig för under förra året. Låt mig sedan svara på frågan om kommunerna. Det finns inget förslag i budgetpropositionen om detta. Vi har inte fått något underlag för att ta ställning, utan regeringen har hänvisat till att man skall komma tillbaka i kompletteringspropositionen. Då skall vi också ta ställning och redovisa vår uppfattning. Vi är tveksamma om det verkligen finns ett finansiellt överskott på 15 miljarder som regeringen har sagt. Kommunförbundet säger att det finns högst en miljard. Är det så, finns det ingenting att dra in. Om det nu finns ett finansiellt överskott är det i alla fall mycket ojämnt fördelat i landet. Vi har sagt att där det finns, kanske man kan använda det för att i första hand finansiera underhåll och reparationer. Vi har fört en diskussion utifrån det faktum att frågan finns aktualiserad, men det finns inga förslag från regeringen. Det är svaret både till Wibble och Hagberg. Kom tillbaka och visa hur stort detta är! Då skall vi ta ställning till detta i samband med budgetpropositionen. Anne Wibble målar in sig i ett allvarligt hörn. Vid varje förslag som kommer från oppositionen, oavsett från vilket håll det är, står hon upp och säger att detta kan man inte göra för det är stimulans till ekonomin och ökad efterfrågan internt. Då blir det valutautflöden och räntechocker. Anne Wibble binder sig till händer och fötter genom den typen av uttalanden. Det går visst att stimulera Sveriges ekonomi. Vi gjorde det förra året när vi satte i gång investeringsfonderna som släpptes fria, när vi fördubblade arbetsmarknadsutbildningen och när vi satte i gång ett program på 17 miljarder i infrastruktursatsningar -- det som Mats Odell går omkring och fjädrar sig i för närvarande. Det gick bra att stimulera svensk ekonomi. Samtidigt kunde vi sänka både inflationen och räntorna. Den politiken håller att fortsätta med. Vad som fordras är litet handlingskraft från regeringen. Anne Wibble står med armarna i kors. Det är det stora ödet för Sverige och för de arbetslösa att finansministern saknar känsla för arbetslösheten.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att ta upp det som Allan Larsson nämnde om utdelningar och be honom att ta del av tidigare uttalanden av t.ex. Erik Åsbrink om att utdelningar är oerhört centrala för att långsiktigt få fram mer riskkapital till mindre och medelstora förtag. Det är märkvärdigt att Socialdemokraterna skall ändra uppfattning på varenda punkt bara för att man nu sitter i oppositionsställning i stället för i regeringsställning. Allan Larsson säger också att det visst går att stimulera svensk ekonomi och hänvisar till förra året, 1991. Det var ett sällsynt dåligt exempel. Förra året, 1991, försämrades de offentliga finanserna i Sverige med över 70 miljarder kronor. Om det är den politiken Allan Larsson tycker att vi skall fullfölja är jag inte bara litet bekymrad. Då skulle läget bli kritiskt. Det är till skada för svensk ekonomis möjligheter att växa framöver när Socialdemokratiska partiet för fram denna uppfattning. Det förstör och undergräver våra möjligheter att få ett ökat förtroende för den svenska låginflationspolitiken, få ner ränteutvecklingen och därmed göra det lättare för företag i Sverige och utomlands att investera här och få fram nya jobb. Det finns nämligen två uppgifter som i dag är helt centrala. Den första uppgiften är att säkra den låga inflationstakten, att få förtroende för denna kamp och därmed få ned räntan. Det är den enda vägen, Allan Larsson, för att säkra sysselsättning och välfärd framöver, och detta var precis vad ni socialdemokrater sade för mindre än ett år sedan. Det är inget märkvärdigt. I den uppgiften ingår att sanera statsfinanserna. Även det överensstämmer med det som ni förut sade. Den andra uppgiften -- och den är en lika viktig och med regeringens övergripande strategi intimt sammanhängande del -- är att se till att det pris som enskilda människor måste betala för den tredje vägens, den socialdemokratiska politikens, misslyckande inte blir för högt. Vi kan aldrig acceptera att hela generationer av ungdomar riskerar att fastna i en arbetslöshetsfälla och att aldrig komma in på arbetsmarknaden, inte heller att något liknande skulle hända människor som inte längre är i ungdomsåldern. Därför driver vi en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik. Socialdemokraterna envisas i stället med att säga nej till det offensiva greppet med ungdomspraktik. Det är en gåta hur detta det enda konkreta förslaget i sammanhanget skulle motverka en minskning av arbetslösheten hos ungdomar. Jag kan bara beklaga att Allan Larsson inte tycks ta fasta på sina egna uttalanden om en konstruktiv oppositionspolitik.

Herr talman! Lennart Fremling har frågat mig vad regeringen avser att göra för att samhällets berättigade intressen skall kunna göra sig gällande inom det område som trafiksäkerhetsverket har att sköta. Per-Ola Eriksson har frågat mig när jag avser att komplettera vägverkets styrelse med ledamöter som har miljö och regionalpolitisk kompetens. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang. Bakgrunden till frågorna är att regeringen nyligen utsett nya styrelser för TSV och vägverket. Lennart Fremling anser att intressenter för lastbilstrafiken är överrepresenterade i styrelsen för TSV och att allmänna säkerhets och miljöintressen kan komma i konflikt med transportbranschens ekonomiska intressen. Per-Ola Eriksson menar att vägverkets styrelse uteslutande innehåller företrädare för näringslivet och att miljö och regionalpolitiska hänsyn därför skulle kunna bli åsidosatta. För att möta 90-talets krav på en bättre infrastruktur har vägverkets organisation ändrats fr.o.m. den 1 januari 1992. Den nya organisationen innebär bl.a. en indelning av verket i en väghållningsenhet som svarar för de egentliga myndighetsuppgifterna och en produktionsenhet som i möjligaste mån skall verka på marknadens villkor. Mot den bakgrunden anser jag det viktigt med bl.a. Därutöver finns också ledamöter med erfarenhet av kommunal verksamhet och med juridisk kompetens. Regeringen kommer under försommaren att i en proposition ta upp förslag till riktlinjer för och organisation av det framtida trafiksäkerhetsarbetet. Avsikten är att föreslå att TSV och vägverket slås samman. Syftet med detta är att effektivisera trafiksäkerhetsarbetet, vilket jag tror underlättas om väghållaren även får ansvaret för trafiksäkerheten. Detta är bakgrunden till att de båda verken nu har fått styrelser med i huvudsak samma ledamöter. I samband med att denna proposition föreläggs riksdagen har jag föreslagit regeringen en utökning av antalet ledamöter i TSV:s och vägverkets styrelser. Detta kräver ändringar i de båda verkens instruktioner, vilket är anledningen till att flera ledamöter inte utsågs direkt. Vid utökningen av styrelserna avser jag att särskilt beakta trafiksäkerhets-, miljö och regionalpolitiska intressen.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på Per-Ola Erikssons fråga. Det handlar här om mycket viktiga frågor för vägväsendet och dess utformning. Det är centralt för många delar av vårt samhälle. Inte minst ur regionalpolitisk synvinkel vet vi att tillgången till framför allt bra vägar är fundamental för en positiv utveckling i många bygder och regioner. Också ur miljösynpunkt är vägtrafiken central. Vägtrafiken är den största enskilda luftföroreningskällan i landet, och det är en utveckling som vi väl är överens om att man måste minska. Därför är det naturligtvis viktigt att centrala organ som vägverket och det nya trafiksäkerhetsverket har kompetens på dessa olika områden. Jag håller med kommunikationsministern om att det är viktigt med näringslivskompetens i detta sammanhang, men jag saknar liksom Per-Ola Eriksson representation av vissa andra kompetenser. Det är beklagligt att önskemålen om kompetens när det gäller miljöpolitik och regionalpolitik inte kunde tillgodoses redan när styrelsen denna gång omstrukturerades, utan att det skall anstå ytterligare. Jag vill också ställa en kompletterande fråga. Det framgår av svaret att det senare skall bli en utökning av styrelsen och att kommunikationsministern då skall försöka att tillgodose dessa områden. Enligt en tidningsuppgift förbereder kommunikationsministern insättande av ytterligare två styrelseledamöter i vägverkets styrelse. Jag vill fråga dels om det antalet ledamöter stämmer, dels om kommunikationsministern i så fall tror att det är tillräckligt med ytterligare två ledamöter för att bredda kompetensen när det gäller trafiksäkerhet, miljö och regionalpolitik.

Herr talman! Jag tvivlar inte på den kompetens dessa personer har. Men det borde ha gått att finna ledamöter med erfarenhet och kompetens inom något eller några av områdena oskyddade trafikanter, kollektivtrafik, handikappade, barn och äldre, trafikövervakning, sjukvård och folkhälsa samt -- sist men inte minst -- miljöfrågor. Det finns en intressekonflikt när man representerar en organisation och sitter med i en styrelse. Det finns faktiskt en klar skillnad mellan det företagsekonomiska intresset hos en åkare och samhällsintresset för ökad trafiksäkerhet. När exempelvis TSV:s styrelse skall besluta om regler för krav på fordonsbromsar på lastbilar har samhället större intresse än branschen av att hårdare krav ställs. Olyckskostnaderna delas av alla, men dyrare bromsar betalas av lastbilsägaren.

Herr talman! Jag tackar för det beskedet. Är detta ett uttryck för en ny generell princip för hur regeringen utser nya styrelser för statliga myndigheter? Vilken princip är det i så fall man går efter?

Herr talman! Bengt Hurtig har frågat mig om regeringens förslag till ny sjöfartspolitik kommer att öka risken för olyckor till sjöss. Han har vidare, med hänvisning till ändringar i svensk sjöfartspolitik, frågat mig om en sådan utveckling är acceptabel ur moralisk och social synvinkel. Vidare har Bengt Hurtig frågat miljöministern vilka åtgärder han avser vidta för att riskerna för miljökatastrofer i bl.a. Östersjön inte skall öka. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara också på denna fråga. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. När det gäller sjösäkerhet i bredare mening och sjövärdigheten hos fartyg vill jag börja med att nämna att dessa frågor ständigt behandlas i FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO. Inom IMO sker bl.a. ett fortlöpande arbete för att förbättra fartygskonstruktionerna och utrustningen ombord. Sverige deltar aktivt i detta arbete. En annan faktor av stor betydelse för sjö och miljösäkerheten är samarbetet i fråga om hamnstatskontroll. Sverige samverkar i den delen med 13 västeuropeiska stater i fråga om säkerhetskontroll av fartyg. För närvarande kontrollerar sjöfartsinspektionen ca 25 % av de utländska fartygen som anlöper svenska hamnar. Motsvarande inspektioner utförs av övriga länder. Detta arbete utvecklas kontinuerligt. Självklart är det av största betydelse att vi har höga säkerhetskrav på våra egna fartyg. En ny sjöfartspolitik skall inte innebära någon ändring därvid. Med tanke på de många flaggor som är representerade inom världssjöfarten är det samtidigt det internationella samarbetet i kombination med skärpt kontroll av fartyg som är den enda framkomliga vägen för ökad säkerhet. Beträffande Östersjön vill jag säga att denna är internationellt klassad som särskilt område, vilket betyder att länderna kring Östersjön ställt upp högre krav vad gäller fartygs utrustning och begränsandet av vattenföroreningar från fartygen. För att emellertid minimera riskerna för miljökatastrofer rent generellt vill jag hänvisa till betydelsen av en effektiv fartygsinspektion. För svenskt vidkommande är vi beredda att ta vårt ansvar för en god sjö och miljösäkerhet inom sjöfarten.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Jag noterar samtidigt att min första fråga i stort sett förbigås med tystnad. Den gällde om utvecklingen av den nya sjöfartspolitiken är acceptabel ur moralisk och social synvinkel. Det handlar om den nya sjöfartspolitik som förslås i en departementspromeria, och som Redareföreningen har föreslagit. Låt mig först ta upp detta med sjösäkerheten. Det har varit en artikelserie i Dagens Nyheter i slutet av februari, där frågan om 25-procentsregeln har tagits upp. Den regeln innebär att man skall försöka kontrollera 25 % av de fartyg som anlöper svenska hamnar. Eftersom man har begränsade resurser och försöker nå upp till detta mål finns, enligt vissa bedömare, en tendens att man kontrollerar de fartyg som går fort att kontrollera. De verkliga rostburkarna, med dåliga förhållanden för manskapet, lämnar man gärna. De skulle ta längre tid att kontrollera, och då skulle man inte nå 25 Om man är särskilt aktiv i vissa hamnar, finns en risk att redare undviker dessa hamnar om de har dåliga båtar. Då uppstår ett tryck att man inte skall vara alltför närgången. Hamnen skulle då förlora fartyg som går in där. Det finns brister i det nuvarande systemet. Trots de ansträngningar som det talas om i svaret, bl.a. FN:s insatser, blir det fler och fler rostburkar som seglar omkring -- gamla fartyg med dålig personalpolitik. Det finns en stor oro för det i sjöfartskretsar. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar till om regeringen inte är beredd att vidta några som helst ytterligare åtgärder på detta område.